Herr talman! Jag vill börja med att tacka Hilding Johansson för att han korrigerade mig i fråga om vad jag sagt om vallagskommittén. Hilding Johansson har naturligtvis helt rätt i den delen. För klarhetens skull tror jag faktiskt att det vore ganska bra om Hilding Johansson kunde uttala sig i frågan om han tycker att det är önskvärt att vi får en bättre proportionalitet i kommunfullmäktigevalen. Jag tror att det är nödvändigt, för att vi skall så att säga hamna rätt i den fortsatta diskussionen, att vi vet var socialdemokraterna står. Sedan tyckte Hilding Johansson att vår reservation var överraskande och att den gällde ett område som vi folkpartister ville vara ensamma om att muta in. Nej då, vi hade varit så tacksamma om Hilding Johansson hade stött oss. Det är ingenting Hilding Johansson behöver känna sig avskräckt ifrån — välkommen i sällskapet! Minskar man byråkratin och krånglet kring valsystemet, så minskar man kostnaderna. Har man ett lätthanterligt och billigt valsystem, har man också lättare att ordna extraval — det finns faktiskt en koppling där. Men allting är så omöjligt, och vår argumentation avfärdas. Vi har ju just sett över valsystemet, säger man i ena momentet. I nästa moment säger man att det är så galet att extra utskottsinitiativ måste tas, att det är stor skandal etc. Det 93 resonemanget går inte riktigt ihop. Någonstans saknas logiken. Hilding Johansson undrar var man kan spara. Ja, om vi hade haft färdiga förslag, hade vi nog inte begärt en utredning. Då hade vi nog tyckt att de förslagen kunde gå i verkställighet i stället. Vitsen med en utredning är just att man skall kunna undersöka hur det förhåller sig. Precis som Hilding Johansson tycker också jag att det är viktigt med rättssäkerheten på detta område. Jag fick ett intryck av att Hilding Johansson ville ha extraval bara för att se hur det skulle fungera. Jag har hört många olika skäl för ett extraval, men det skälet var nog inte ett av de mera lyckade. Beträffande erfarenheter av extraval: Vi kan ju titta på hur det är i våra grannländer. Hilding Johansson nämnde själv Danmark, där man ofta har extraval utan att det på något sätt har förbättrat den parlamentariska situationen. Vi har ett annat grannland, Norge, där man inte får lov att upplösa Stortinget och ha extraval. Men det har inte försämrat situationen. Jag tror att det vore värdefullt om de som i dag skriker efter extraval studerade hur det är i våra grannländer och tog sig en funderare.

Herr talman! Eftersom Hilding Johansson ju inte riktigt kom ihåg vad som står i den motion som ligger till grund för vår reservation, kan jag kanske få nämna något om de idéer som där förs fram. Om de är genomförbara eller inte får man väl diskutera, men man kan bedöma deras rimlighet. Är det rimligt att alla poststationer är öppna för poströstning på valdagen, trots att bara 1726 av väljarna använder denna möjlighet? Detta kostar mycket pengar. Är det rimligt att det trycks upp ca 100 valsedlar per väljare här i landet, alltså 600 miljoner röstsedlar? Hilding Johansson snuddade själv vid vallokalernas öppethållande. Det är möjligt att man skulle kunna göra en viss besparing genom att stänga dem en timme tidigare. Detta kan man åtminstone diskutera. Jag tror att vi är eniga om att en hel del sådana här insatser kan göras utan att man tubbar på rättssäkerheten vid valen. Jag hoppas att vi är lika eniga om att rättssäkerheten måste vara minst lika hög vid ett eventuellt extraval. När det gäller besparingar är det tydligen svårt att komma fram till ens en liten utredning — det är här inte fråga om någon stor sådan. Men i frågan om extraval är man tydligen beredd att så snabbt som möjligt genomföra radikala ändringar i valsystemet. Det är en häpnadsväckande brist på logik och förmåga att se sambandet i den här frågan.

Herr talman! Den senaste månaden har vi haft en mycket intressant debatt om vallagen. Orsaken till denna debatt har inte varit det som står i det betänkande vi nu skall behandla, inte heller det som finns i den proposition som ligger till grund för detta betänkande. Frågan har gällt om det är praktiskt och politiskt möjligt att med vår nuvarande vallag ordna extraval inom en rimlig tid. Den regeringskris som vi nu har bakom oss kunde — och borde enligt mångas mening — ha lösts genom ett nyval. Två datum stod i centrum för ett eventuellt nyval: den 14 resp. den 28 juni. Det hade ur många aspekter varit rimligt med ett nyval före sommaren. Hade vår vallag varit annorlunda utformad, skulle vi nu säkert ha varit uppe i en intensiv nyvalskampanj. Vi har ingen större vana vid nyval i Sverige. Mycket talar emellertid för att vi under 1980-talet har att se fram emot mer politiskt labila lägen, där nyval kan vara den enda rimliga lösningen på ett akut politiskt problem. Då måste det finnas möjligheter att snabbt få till stånd ett nyval. Eftersom vi i dag, trots att vi behandlar vallagen, inte har att ta ställning till nyvalsproblematiken, är det angeläget att slå fast att vallagen snarast måste ses över på denna punkt. Moderata samlingspartiet har krävt en översyn som går ut på att extra val skall kunna hållas inom sex veckor. Detta är möjligt, om vissa rutiner ändras. Partierna kan trycka valsedlarna själva, och tryckandet och utsändandet av röstkort kan ändras. Med en större beredskap för nyval kan det behövas relativt små förkortningar i tiden för sjömännens röstande, poströstning och utlandssvenskarnas röstande. Det handlar, herr talman, alltså inte om att beröva någon rösträtten, vilket är viktigt att slå fast i en sådan här nyvalsdebatt. Det handlar i stället om att i några fall förkorta tiderna för den förhandsröstning som olika kategorier enligt nuvarande vallag har rätt till. Det är emellertid viktigt att understryka att sådana här eventuella förändringar — om vi under någorlunda enighet kan komma fram till dem — bara skall gälla för extraval, inte vid ordinarie val. Då skall naturligtvis hittillsvarande tidsgränser gälla. Men vid nyval finns starka skäl att göra förkortningar. Gösta Bohman har ett brev till statsministern Thorbjörn Fälldin begärt att en utredning skall tillsättas som snabbt arbetar fram förslag på denna punkt. Det är att hoppas att så sker, att man från regeringens sida i positiv anda tar ställning till detta utredningskrav. Men även den befintliga vallagen måste ändras på en del punkter. Tyvärr tycker jag inte att man har lyckats ändra den på de punkter där den verkligen är i behov av en justering. Och det är att beklaga. När det gäller kommunerna så är vi i dag i ett läge där det har inträffat och kan komma att inträffa att det block som får majoritet i valmanskåren icke får majoritet i kommunfullmäktige. Detta är naturligtvis inte bra ur demokratisynpunkt, och det är svårt att förklara för människorna. Ett system med utjämningsmandat i likhet med vad vi har på riksoch landstingsplanet skulle ge en eftersträvansvärd rättvisa. Det näst bästa förslaget är naturligtvis att man ökar valkretsarnas storlek från minst 15 till 20 mandat. Det skulle leda till att proportionaliteten bleve betydligt bättre än den i dag är. Och ett sextiotal av våra kommuner är f. n. valkretsindelade. Det är att hoppas att frågan om proportionalitet i kommunerna får en tillfredsställande lösning under de närmaste åren. Utskottets skrivning indikerar också att Stockholm, som är problemet i sammanhanget, skulle kunna vinnas för en lösning som gör att vi över hela landet får en mer utvecklad proportionalitet. Sedan, herr talman, går jag över till problemet med fyrstadskretsen. Denna fråga har varit föremål för ett stort antal utredningar och diskussioner under 1970-talet. Fyrstadskretsen är en underlig skapelse i vår nuvarande valkretsindelning. Den kom till på grund av alldeles speciella förhållanden för ganska många år sedan, och det finns i dag enligt min mening ingenting som motiverar dess fortsatta existens, annat än möjligen rena pietetsskäl. Hilding Johansson sade att han inte kunde se att det fanns några speciella behov för Malmöhus län att ändra fyrstadskretsens indelning. Jag har svårt att se att det finns några speciella skäl för att bibehålla den. Vi har flera gånger under 1970-talet varit nära att uppnå en politisk enighet om en reform på detta område, och i det särskilda yttrandet från moderat och centerpartistiskt håll understryks vikten av att en sådan förändring snart kommer till stånd. Jag vill varmt understryka vad som står i detta särskilda yttrande. Det är att hoppas att den regering som nu sitter — vi får se hur långlivad den blir — eller kommande regeringar så fort som möjligt tar itu med att klara upp indelningen av Malmöhus län i en mera tidsanpassad riktning. : Till slut, herr talman, vill jag säga att folkpartiet i en reservation har lyft fram problemet med att minska kostnaderna vid de allmänna valen. Låt mig för moderaternas del säga att vi självfallet inte har någonting emot att man försöker dra ner kostnaderna på detta område. Det är förvisso väldigt dyrt att anordna val i dag, men det finns enligt vår uppfattning ingen mening med att nu, utan att ta ställning till de konkreta förslag som eventuellt kan finnas, binda sig för några lösningar på detta område. Om folkpartiet kommer med konkreta förslag, skall vi också göra vad vi kan för att ge dem en så positiv behandling som möjligt.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att Anders Björck ställer sig positiv till att undersöka om det finns möjligheter att göra besparingar vid valen. Nu är de här sakerna, som Hilding Johansson och jag är ganska överens om, så pass komplicerade att det nog är rimligt att man tillsätter en utredning och verkligen sätter sig ner och grunnar på vilka följderna kan bli, vad som är rimligt och inte rimligt. Därför är det inte särdeles lämpligt att här komma med fullt färdiga, konkreta förslag och ta upp dem till beslut. Vi föreslår därför en utredning. Sedan talar Anders Björck så vackert om extra val att man blir nästan rörd. Om det blir så som moderaterna och socialdemokraterna tydligen vill, kommer detta land att få två valsystem: ett system för ordinarie val och ett system för extra val. Jag tror att det vore värdefullt om herrarna tänkte igenom hur pass klok den tanken egentligen är.

Herr talman! Det är riktigt att det från både moderat och socialdemokratiskt håll finns en stark vilja att uppnå rimliga förhållanden när det gäller extra val. Det är populärt, herr talman, med breda samlande lösningar i politiken, så jag har svårt att föreställa mig att Torkel Lindahl skulle ha någonting emot att vi från moderat och socialdemokratiskt håll nu verkligen försöker att få till stånd en lösning på detta område. Bakom oss står ändå, som det brukar heta, en stor majoritet av riksdagens ledamöter. Det är faktiskt inte så märkligt att man har något annorlunda bestämmelser när det gäller extra val. Det handlar ju i själva verket bara om att förkorta en del av tiderna vid förhandsröstning. Vi har många gånger under senare år ägnat oss åt frågan om att förändra dessa bestämmelser. Det har också bl.a. Torkel Lindahl och hans parti varit med om åtskilliga gånger. Extraval är sällsynta i svensk politik. De kommer förmodligen att vara relativt sällsynta också i framtiden. Men jag tycker att det är fullt rimligt att man för att lösa ett besvärligt politiskt problem gör inskränkningar t.ex. när det gäller förhandsröstningen. Det kan inte vara rimligt, herr talman, att det skall ta två å tre gånger så lång tid att anordna ett extraval i Sverige, jämfört med vad det tar it.ex. Frankrike, England eller Danmark. Torkel Lindahl, som kritiserade byråkratin i valsystemet, borde väl vara överens med mig i varje fall på denna punkt, att det är just den besvärliga byråkratin som gör att det går så långsamt. Herr talman! Torkel Lindahl säger också att det vore bra med förslag som kan leda till att vi får billigare val, och han vill därför ha en utredning. Men om förslagen är relativt enkla och okomplicerade och om de kan genomföras snabbt, så behövs det väl ingen utredning. I så fall borde det räcka med att den regering vi har tar initiativ till detta och lämnar förslag till riksdagen så snart som möjligt. Jag har kanske större förtroende för den sittande regeringens förmåga att klara av detta snabbt och utan någon särskild utredning än vad Torkel Lindahl har.

Herr talman! Jag kan konstatera, att när vi för fram tanken om det är rimligt att staten låter trycka 600 miljoner valsedlar i samband med valen — det är drygt 100 valsedlar per väljare —, tycker man inte att detta är särskilt bra gjort. Det tycker inte heller Anders Björck. Man tycker att det inte är värt att kosta på en utredning som studerar om detta verkligen är rimligt. Men när det blir fråga om extraval, då är det plötsligt helt rimligt att partierna ensamma skall svara för all tryckning av valsedlar. Försök att få litet logik och sammanhang i resonemanget!

Herr talman! Det är ju ändå en väsentlig skillnad mellan de val som vi regelbundet har vart tredje år och för vilka vi har ett par år på oss att förbereda rutinerna och ett extraval som uppkommer på grund av en plötsligt inträffad situation. Vid ett extraval har vi ju en situation som inte rimligtvis har kunnat förutses, där det kanske råder en allmän enighet om att någonting måste göras snabbt och där vi har att ta hänsyn till de förhållanden som råder i Sverige, nämligen att vårt land är mer eller mindre stängt under sommaren. Detta måste man naturligtvis skilja på. Men om det är så, herr talman, att det finns så många goda förslag från folkpartiets sida, förslag som återfinns i denna reservation eller åtminstone antyds där, så är det väl i rimlighetens namn bara att begära att den nu sittande mittenregeringen så snart som det över huvud taget är möjligt förelägger oss en proposition på den här punkten. Då skall vi naturligtvis ta ställning till de förslagen i konstitutionsutskottet och i riksdagen. Jag tror emellertid att Torkel Lindahls rädsla för extraval inte alls bottnar i att han inte vill göra förändringar i vallagen, utan i att han befarar att extraval skulle kunna innebära ett politiskt riskmoment för det parti som han representerar.

Herr talman! Lagstiftningen för allmänna val i vårt land präglas av två viktiga ledmotiv. Det första är att själva valförfarandet måste fylla högt ställda krav på tillförlitlighet. Garantier måste föreligga att val sker under former som tryggar den för fria val nödvändiga valhemligheten. Det andra är att medborgarnas möjlighet att delta i valet på allt sätt underlättas. Om dessa principer har hittills rått stor enighet. Det är också värt att notera att vi just genom en omsorgsfull lagstiftning på detta känsliga område når fram till att valresultatet respekteras av alla parter. I vårt land slipper vi därför en upphetsande eftervalsdebatt om valfusk som förekommer på andra håll. Det ligger ett värde i denna vår rättstrygghet. I de enstaka fall där valfusk förekommit beivras detta också. Vi kan också notera att valdeltagandet ligger mycket högt i Sverige. Under 1970-talet uppnåddes så höga siffror som över 91 96. Om man undantar de länder som har röstplikt, så borde vårt land ligga i absolut världstopp. Det finns flera förklaringar till detta höga valdeltagande. En förklaring är att det politiska intresset är högt i vårt land. En annan förklaring ligger i de åtgärder som vidtagits för att underlätta valdeltagandet. Vi har röstmottagning vid våra utlandsmyndigheter och på fartyg ute på haven. Vi har möjlighet till budröstning. Vi har möjligheter att rösta på posten, både vid fasta och vid tillfälliga anstalter, och vi har också möjlighet att skicka rösten med lantbrevbäraren. Alla dessa bestämmelser om röstmottagning, om valförrättare som sörjer för valhemligheten, om fria valsedlar osv. innebär kostnader för stat och kommun. Det är därför ingenting märkvärdigt att tanken väcks om man kan göra valen billigare. En motion i den riktningen — 1980/81:1513 — har också väckts. Den har i sin tur fött en reservation från utskottets folkpartister. Reservanterna vill ha en särskild besparingsutredning för att minska valkostnaderna. Om jag lämnar därhän vad en sådan statlig utredning kostar, måste nog reservanterna själva kosta på sig att ge några exempel på vad man vill spara, om man inte vill spara på demokratin, på medborgarnas möjligheter att deltaga i valen. De exempel som nämns i motionen räcker inte långt. Man nämner valsedlarna. Partierna får f. n. valsedlar gratis motsvarande fem gånger antalet röstberättigade. I vallagskommittén har vi undersökt möjligheterna att pruta ned antalet fria sedlar till fyra gånger antalet röstberättigade per parti och val. Vi fann då att partierna själva rekvirerar mer än fem och själva svarar för denna merkostnad — det rör sig om 57 miljoner valsedlar. Det finns juen del partier som går fram med flera listor i valkretsen, som reservanterna kanske känner till. Skall vi klämma åt partierna ännu mer än hittills? I vallagskommittén stannade vi för att behålla nuvarande regler. Om detta var utredningskommittén ense — även folkpartisten i utredningen tyckte så. En viss besparing kan man göra genom att grunda beräkningen av antalet valsedlar på stommarna i mantalslängden, och det kommer också att göras. Behövs det tre valförrättare? frågar motionärerna. Ja, det gör det, om vi vill att valförrättningen skall flyta snabbt utan besvärande köer och oordning i vallokalen. Låt mig erinra om att riksdagen för ett par år sedan beslöt att utöka antalet funktionärer vid de tillfälligt inrättade postanstalterna vid sjukhus och andra vårdinrättningar just för att garantera ordning och valhemlighet. I motionen nämns också de höga arvoden som vissa kommuner betalat, men den saken är ingen riksdagsfråga. Slutligen nämner motionärerna poströstningen på valdagen. Även den frågan har prövats i vallagskommittén. Kostnaden för öppethållande av postanstalterna på valdagen finns exakt beräknad. Den uppgick 1979 till 2,2 milj.kr., och det behövs inte utredas närmare. Vi vet också exakt hur många personer som röstade på posten valdagen 1979. Det var 38 956 personer. Frågan gäller alltså om vi skall ta ifrån dessa personer deras möjlighet att rösta på posten på valdagen. En del av dessa borde kunna uppsöka sin vallokal, eller ha förutsett sin bortavaro och därför poströstat tidigare, tycker man. Men kvar finns ändå en betydande grupp som på grund Nr 153 av jourtjänst, en hastigt påkommen resa, en anförvants sjukdom eller vad det Måndagen den nu kan vara som gör att de inte befinner sig på hemorten under valdagen. Vill 14 juni 1981 man på fullt allvar ta ifrån dessa deras möjlighet att rösta? En viss besparing kan göras genom att minska öppethållandet på postanstalterna utan att helt ta bort den möjligheten att rösta — men denna fråga är redan aktualiserad. Tillhopataget räcker inte de anförda exemplen som motiv för en särskild utredning. Låt oss då få höra om det finns andra exempel. Självklart skall alla berörda myndigheter vara så försiktiga som möjligt med utgifter, men självklarheter behöver inte utredas. Om vi i utskottet har varit oense på den punkt jag här kommenterat, så har vi däremot varit ense om att lösa problemet med registrering av partibeteckning. En partibeteckning som endast rymmer en förkortning, exempelvis en bokstavskombination eller en sifferkombination, skall inte längre godkännas. På så sätt undviks förväxlingar med redan registrerade partinamn. Det är bra med denna ändring — på så sätt underlättar vi också arbetet i valprövningsnämnden. Sedan kan man aldrig, Nils Berndtson, förhindra att en person på en valsedel skriver en väljarbeteckning som är snubblande lik en redan registrerad. Det kan man aldrig undvika med någon vallagstiftning. När det gäller själva valsystemet har vi följt en gammal tradition i vårt land, att ändringar i valsystemet skall bäras upp av en bred politisk enighet. Det proportionella valsystem som vi har fungerar i stort sett bra. Det ger partierna en representation i den församling som valet gäller som i princip motsvarar partiernas andel av rösterna. När det gäller val till riksdagen och landstingen har systemet funnit sin form genom fasta mandat och utjämningsmandat, kombinerat med småpartispärr. Om detta regelsystem råder bred politisk enighet. Men när det gäller valen till fullmäktige finns det vissa skönhetsfläckar. När det rör sig om icke valkretsindelade kommuner är det inget problem. Skönhetsfläckarna finns i de f. n. 69 valkretsindelade kommunerna. I dessa kommuner har småpartierna svårare att få fullmäktigerepresentation. I varje fall blirmandaten dyra för de små partierna, särskilt om valkretsarna har mindre än 20 mandat. I vallagskommittén försökte vi lösa problemet genom att öka minimiantalet mandat i valkretsarna från 15 till 20. Moderaternas och vänsterpartiet kommunisternas representanter reserverade sig. Jag tycker det var synd — hade vi haft en fullständigt enig utredning, så skulle kanske det här ha burit ända fram till ett riksdagsbeslut. Så blev nu inte fallet. Stockholms kommun — kanske framför allt Stockholms socialdemokater — satte sig emot förslaget, trots att övriga remissinstanser till nästan 100 26 var positiva. Därmed kände sig regeringen förhindrad att lägga fram ett förslag enligt utredningens tankegång, allt enligt behovet av breda politiska lösningar. Varför har då Stockholm gått så hårt emot detta? En förklaring är nog att just Stockholm har drivit valkretsindelningen längre än andra kommuner. Man har medvetet hållit sig just ovanför minimigränsen 15 mandat per valkrets. De 6 valkretsarna i Stockholm har respektive 18, 15, 18, 18, 16 och 101 16 mandat. Detta drabbar de mindre partierna hårt — om de får några mandat, blir mandaten dyra. Vi har inom utskottet diskuterat detta problem grundligt. Vi har kunnat ena oss om att regeringen bör göra förnyade försök att lösa frågan. Låt mig i detta sammanhang dock göra den markeringen att det inte kan bli tal om några särbestämmelser för Stockholm. Men Stockholms kommun bör själv ta itu med frågan. Man kan t.ex. höja antalet kommunfullmäktige, om man nu anser att sex valkretsar är ett heligt tal. En annan lösning vore förstås om vi införde samma system i kommunfullmäktigevalen, som vi redan har i riksdagsoch landstingsvalen, dvs. fasta mandat samt utjämningsmandat. Men vi möter då obönhörligt kravet på en procentspärr. En del menar att procentspärren kan undvaras i kommunfullmäktigevalen. Jag tror inte det. Låt mig peka på enigheten — i vart fall mellan de fyra största partierna — beträffande landstingsvalen, där vi har en treprocentspärr. Men vi har flera kommuner som är större än de minsta landstingen. Det skulle nog inte gå riktigt ihop att ha spärr i det ena fallet och inte i det andra, när man rör sig med lika befolkningstal. En treprocentspärr skulle slå hårdare mot småpartierna än vad det nuvarande systemet gör. Vi bör alltså lösa problemet genom att höja minimiantalet mandat i valkretsarna. Valkretsindelningen i Malmöhus län skall jag inte ta upp, eftersom den kommer att kommenteras av Bertil Fiskesjö längre fram i debatten. Sedan vill jag till sist, herr talman, konstatera att samtliga talare har kommenterat frågan om extra val. Bakgrunden är en del mer eller mindre lättsinniga uttalanden från ett par partiledare, som trott att det här skulle kunna gå att genomföra väldigt snabbt utan hänsyn till att vi dock har bestämmelser på det här området. Jag har noterat att Hilding Johansson nu tror att man mycket väl skulle kunna sätta gränsen från beslut till genomförande av ett extraval till 35 dagar. Anders Björck var litet försiktigare — han var inne på 42 dagar. Får jag säga så här: Ett extra val är lika viktigt som ett ordinarie val. Samma säkerhet måste gälla, samma möjlighet att rösta måste gälla och samma garantier måste finnas att rösten hinner fram, även om den är lämnad på ett fartyg på fjärran hav. Vi får inte nonchalera vissa väljare, vissa svenska medborgare, för att de inte finns inom landets gränser. Om det har vi varit ense förut. Jag noterar att åtminstone två av riksdagspartierna nu är på glid bort från dessa gamla huvudregler. Det utesluter inte att en del tekniska förändringar kan göras, och det ger sig väl de närmaste dagarna hur en sådan prövning kan ske. Jag ber, herr talman, allra sist att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Före middagsuppehållet gav Sven-Erik Nordin uttryck för bekymmer över att den besparing som folkpartiet har föreslagit var så liten på varje punkt. Om man bara tittar på en punkt i taget rör det sig inte om så våldsamt många miljoner, men här som på de flesta andra håll gäller det att många bäckar små osv. Man kan t.ex. fråga sig: Behöver alla postkontor i Stockholmsområdet vara öppna på valdagen? Behöver alla postkontor i varje svensk stad vara öppna eller räcker det med några? Man hör talas om olika valdistrikt i våra tätortsområden som har vallokaler i samma skola. De sitter vägg i vägg och det är väldigt få väljare. Skulle man inte kunna tänka sig någon form av rationalisering där? Det är sådana förhållanden som gör att vi tycker det är rimligt att man gör en utredning, går igenom hela proceduren och ser efter var vi kan spara, var vi kan minska på byråkrati och krångel för att få ett smidigare och mer lätthanterligt valsystem än det vi har. Detta är inga lätta frågor. De är så knepiga att jag tycker det är självklart att man tar god tid på sig och funderar på dem. Vad som kan låta som ett bra uppslag kan vid ett närmare studium visa sig vara behäftat med vissa brister. Jag ger emellertid Sven-Erik Nordin en eloge för att han var konsekvent. Han menade att här är det som det är och vi skall inte tafsa alltför mycket på detta. Hans inställning står i klar motsats till inställningen hos dem som av vissa partiegoistiska skäl tycker att när det gäller extraval kan man göra nästan hur som helst — det behövs egentligen inga utredningar för att radikalt ändra på valsystemet.

Herr talman! Sven-Erik Nordin sade i fråga om skydd för partibeteckning att en person kan skriva en valbeteckning som är lik en registrerad, och det kan man inte hindra. Jag hörde väl rätt? Jag är dock något förvånad, för det ärinte detta saken gäller. Sven-Erik Nordin borde veta att frågan är större än så. Väljaren som eventueilt skriver en egen valbeteckning i vallokalen har säkert inte begärt att få den registrerad hos någon myndighet. Och, Sven-Erik Nordin, varför tillämpas prövning och registrering av partibeteckningar? Naturligtvis för att undvika förväxlingsrisk. Och varför får endast valsedlar med registrerad beteckning läggas ut på postkontoren? För att undvika förväxlingsrisk. Det är sakfrågan. Konstitutionsutskottets talesman och tillika vallagskommitténs ordförande gjorde sig skyldig till en häpnadsväckande nonchalans mot ett reellt existerande problem med sitt sätt att diskutera frågan. Jag upprepar den fråga som jag inledningsvis ställde och riktar den direkt till Sven-Erik Nordin: Anser Sven-Erik Nordin att det är tillfredsställande att en partibeteckning som har avvisats av myndighet med hänvisning till förväxlingsrisk skall kunna användas i valet och vålla just den förväxling som myndigheterna har önskat undvika? Det är nämligen detta saken gäller. Får jag också säga, herr talman, att Sven-Erik Nordin pekar på att spärrar i det kommunala valsystemet skulle kunna verka ännu mer orättvist. Ja, men det går att få ett rättvist system inom de kommunala valen med fasta valkretsmandat och utjämningsmandat utan annan spärr än 1,4 som första divisor.

Herr talman! Till Torkel Lindahl finns det bara att säga att jag före middagspausen punkt för punkt gick igenom den folkpartimotion som är grunden för reservationen och noterade att vad som där föreslås redan är prövat och i vissa avseenden icke framkomligt. Torkel Lindahl har tagit replik på alla huvudanförandena här. Han har inte lyckats i något fall att ta fram något konkret exempel på vad som kan sparas. I det senaste anförandet drog han till med att alla postkontor inte behöver vara öppna på valdagen. Där ligger det något, men även den saken är faktiskt prövad. Det är sagt att det är möjligt att valmyndigheterna får föreskriva ett begränsat öppethållande. Men jag kan inte förstå varför vi skall behöva utreda detta i särskild ordning. Jag vet inte om Nils Berndtson lyssnade. Ibland lyssnar han, ibland inte. Han ställer en rak fråga, om jag anser att det är riktigt att en partibeteckning skall kunna användas i ett val, trots att den inte fått tillstånd att registreras därför att den är för lika en annan. Jag har försökt beskriva att vi här i landet har tryckfrihet och fri nomineringsrätt. Det är alltså möjligt att, utan att valbeteckning registrerats, skriva valsedel och även sprida den. Skillnaden mellan registrerad och icke registrerad beteckning är ju att den registrerade ger rättighet för partiet i fråga att lägga ut valsedlar på postkontor. Det väcker opposition hos en del mindre partier, men sådan är lagen. Den har förbättrats, och den kommer att ytterligare förbättras genom det beslut vi nu fattar om en liten stund. Nu är Nils Berndtson ändå inte belåten, men jag ber honom att noga läsa igenom både det utredningsmaterial som finns och det utskottsbetänkande som finns. Då skall han nog finna att vi så långt det är möjligt tillgodoser de intressen som han av naturliga skäl här företräder.

Herr talman! Med en viss envishet kommer jag nog att hävda att det är rimligt att gå igenom valsystemet och se om det finns besparingar att göra. Jag kan bara konstatera att viljan att göra detta uppenbarligen inte är lika stor på alla håll.
Herr talman! Jag tycker inte att Sven-Erik Nordin svarar på det som är huvudfrågan. Varken hänvisningen till den fria nomineringsrätten eller tryckfriheten ger besked på frågan om det inte bör vara möjligt att vidta ytterligare begränsningar än den som gäller i fråga om rätten att lägga ut valsedlar på postkontoren för att undvika förväxlingar mellan registrerade och icke registrerade partibeteckningar. Sven-Erik Nordin gör det till en fråga om en väljare som står och plitar dit en valbeteckning. Men huvudfrågan är ju att en partibildning försöker att registrera en beteckning som ligger väldigt nära en redan registrerad valbeteckning. Då säger myndigheten att det inte går, för då uppstår förväxlingsrisk. Ändå kan detta parti bara gå vidare och trycka valsedlar som kan användas på alla platser, bortsett från postkontoren där de inte får läggas ut. Jag menar att det borde vara möjligt, även med hänsyn till den fria nomineringsrätten och andra viktiga ting, att gå vidare och undersöka vilka begränsningar som är möjliga för att undvika den förväxlingsrisk som jag hoppas även Sven-Erik Nordin vill undvika. Utskottets behandling av motioner som gällde bokstavsbeteckningar gick bl.a. ut på att undvika förväxlingar. Jag tycker att det handlar om att gå vidare på den linjen. Som det är f. n. kan ett parti ibland få en beteckning inregistrerad som är mycket lika en redan inregistrerad beteckning. Om partibeteckningen inte registreras på grund av denna förväxlingsrisk kan likväl deltagande i valet ske med den icke registrerade beteckningen, och då kan den förväxlingsrisk som myndigheten ville undvika uppstå i vallokalen. Det är den faktiska situationen.
Herr talman! Jag tror att Nils Berndtson och jag drivs av samma ambition att försöka reda ut de här trassligheterna. Men vi klarar inte det utan att antingen respektera den fria nomineringsrätten och tryckfriheten eller också göra våld på dem. Det är alldeles riktigt som Nils Berndtson säger, att lika väl som en väljare i valbåset kan skriva sin egen valsedel kan han låta trycka valsedeln i fråga. Det leder fram till en förväxlingsrisk för väljare som inte är tillräckligt väl informerade. Det är i detta läge, herr talman, som partierna träder in med sin informationsuppgift. De måste informera väljarna om det riktiga namnet och varna dem för namn som liknar det riktiga, eftersom det bakom de namnen döljer sig människor som är ute i helt andra ärenden. Jag tycker faktiskt att Nils Berndtsons parti har lyckats ganska väl med den uppgiften, trots att speciellt det partiet drabbats ganska hårt av konkurrerande partibildningar, i vissa fall avsöndringar från det egna partiet, som nästan har vegeterat på det gamla kommunistiska namnet. Men det är, som sagt, bara information som hjälper i det här läget, om man inte vill göra våld på vanliga vedertagna mänskliga rättigheter. Och det skall vi väl ändå inte göra, Nils Berndtson?

Herr talman! Med anledning av regeringens proposition 1980/81:170 om ändring i vallagen har jag tillsammans med Gunnar Olsson motionerat om att enskild persons namn borde skyddas i anslutning till nomineringen av kandidater till allmänna val. Nu gällande lag innebär fullständig frihet att på valsedel uppsätta vilken person som helst, oavsett den nominerade personens vilja, politiska tillhörighet eller personliga sympati. Jag har på nära håll upplevt hur denna frihet har missbrukats. Jag har också erfarit att det på olika orter i landet har förekommit liknande missbruk. Det kan enligt vår mening inte vara rimligt att ur integritetssynpunkt acceptera en ordning som innebär att exempelvis aktiva moderater sätts upp på spränglistor för vänsterpartiet kommunisterna eller tvärtom, eller att socialdemokrater sätts upp på centerpartiets lokala kommunala valsedel. Då kan det ofta vara de socialdemokrater som mest aktivt har bekämpat och kritiserat exempelvis centerpartiets politik. Jag har upplevt att någon som kallat sig miljödemokrat upprättat en spränglista för vart och ett av dem i valet etablerade partierna, satt upp en registrerad företrädare för partiet och sedan laborerat med serier av namn och konstruktioner. Det kan enligt vår uppfattning inte vara meningen att ett sådant system skall vara tillåtet. Man skulle kunna beskriva hur detta missbruk har utvecklats. Det finns olika former för det som jag inte närmare skall gå in på här. Jag har med detta påpekande bara velat notera en del av det missbruk som jag har kännedom om. Om detta system är diskutabelt med hänsyn till den personliga integriteten, måste det också vara mycket allvarligt sett ur den enskilde väljarens synpunkt, därför att det kan uppstå allvarligt vilseledande förhållanden, därigenom att man i vallokalerna kan placera ut dessa spränglistor. Det är fullt acceptabelt, eftersom de är ordinarie valsedlar för det tidigare etablerade partiet. Vår motion syftar till att vi skulle få en ordning som innebär att enskild persons namn inte utan vidare skall kunna sättas upp på valsedel. Med hänvisning till konstitutionsutskottets skrivning i betänkandet 1980/81:26 om ändring i vallagen, som vi nu behandlar, tycker vi att vårt krav har fått ett fall framåt. Utskottet uttrycker sig bl.a. på följande sätt: ”Utskottet förutsätter att yttrandefrihetsutredningen behandlar den fråga om skydd för den enskildes namn på valsedlar som motionärerna har tagit upp.” Med detta som bakgrund, herr talman, förutsätter jag att under hand förslag till former som bättre skyddar enskild persons namn kommer att framläggas. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har varit utomordentligt intressant att lyssna på den här debatten kring vallagsfrågorna. Det har uppstått något av en mytbildning om att det vid alla de tillfällen då man ändrat vallagen skulle ha rått stor enighet. Det är givet att det i och för sig är värdefullt med enighet, och enighet har eftersträvats, men jag vill erinra om att när den d'"Hondtska metoden och det proportionella valsystemet infördes rådde absolut ingen enighet. När den d'Hondtska metoden avskaffades och man införde förbud mot karteller, fraktionsbeteckningar osv. talades det i dåvarande riksdagens andra kammare om cyniska maktövergrepp osv. Det har alltså långt ifrån varit så stor enighet när det gällt att reformera vallagen som man skulle kunna tro när man lyssnar på debattinläggen i dag. Helt kort, herr talman, några ord om valkretsindelningen vid kommunfullmäktigeval. Denna fråga är ofta diskuterad, och den har många gånger åstadkommit stora stridigheter i kommunerna. Det har varit fråga om mer eller mindre taktiska arrangemang för att åstadkomma en från det ena valtillfället till det andra lämplig valkretsindelning i en kommun. Det är givet att man skulle ha kommit ifrån allt detta, om man hade genomfört ett kommunproportionellt valsystem, dvs. samma system som vid riksdagsoch landstingsval med fasta mandat och en tiondel av mandaten som utjämningsmandat. Det var också mot den bakgrunden som jag i vallagskommittén, i dess betänkande nr 2, reserverade mig för ett sådant system. Det har inte varit möjligt att uppnå enighet om detta. Uppgörelsen i vallagskommittén mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet om att öka minsta antalet mandat per valkrets från 15 till 20 betraktar jag utan tvekan som ett steg i rätt riktning. Tyvärr har inte heller detta varit möjligt att uppnå på grund av framför allt de svårigheter som man ansett har funnits i Stockholms kommun. Jag vill helt instämma i vad utskottet säger på s. 28, nämligen att man hoppas att inför 1985 års val — om man nu inte klarar det inför 1982 års val — kunna lösa den här frågan. Det är naturligtvis min förhoppning att vi då skall få frågan löst, inte med ökat antal mandat per valkrets utan genom att åstadkomma en form av kommunproportionellt valsystem. Låt mig sedan, herr talman, gå över till vad som kanske har diskuterats ännu mer här i dag, nämligen frågan om ett extraval. Varför fick vi egentligen inte det extraval som vi rimligtvis borde ha fått med anledning av regeringskrisen i slutet av april? Det var väl två saker som medverkade till detta. För det första — och framför allt — var det för lång tid mellan den tidpunkt då krisen inträffade och den tidpunkt då valet skulle kunna ske med nuvarande bestämmelser. För det andra kom krisen att inträffa vid absolut fel årstid. Vi skulle inte ha fått valet förrän efter industrisemestern med tillämpande av nuvarande valsystem, och detta betraktades naturligtvis på många håll som ytterligt olämpligt. Sedan har man från olika håll uttalat sig emot ändringar i valsystemet på ett sätt som jag tycker är helt märkligt. Herr Torkel Lindahl har talat om att vissa partiledare skrek i högan sky för att åstadkomma ändringar i vallagen och att man är beredd att acceptera ungefär vad som helst för att åstadkomma en ändring i valsystemet. Det har gjorts andra uttalanden i samma riktning. Jag vill, herr talman, försäkra att det naturligtvis inte är fråga om detta. Tvärtom vill jag understryka vad vallagskommitténs ordförande herr Nordin uttalade här förut, nämligen att det gäller att ha ett val under trygga former och se till att så många som möjligt kan delta i det valet. Jag tror att det råder en betydande enighet om detta mellan partierna här i kammaren. Men jag menar att regeringskrisen visade att vi begick ett misstag i vallagskommittén när vi behandlade frågan — från grundlagsberedningen — om att se över reglerna för ett extraval. Vi sade kategoriskt att det inte är möjligt att åstadkomma några förändringar, med hänvisning till alla de olika skälsom vi då radade upp. Jag måste säga att om jag hade vetat då vad jag vet nu, så skulle jag absolut inte ha ställt mig bakom den skrivning som finns i vallagskommitténs betänkande, del 2, på s. 200, där vi talade om varför vi inte skulle göra några sådana förändringar. Tvärtom tycker jag att det i dag framstår som alltmer nödvändigt att åstadkomma ändringar som gör att vi kan få ett extraval inom rimlig tid från det att den händelse har inträffat som motiverar detta extraval. Därvidlag vill jag helt instämma i vad konstitutionsutskottets ärade vice ordförande sade här förut, nämligen att det på det praktiska området finns rätt många saker som man kan se över. Jag ser i varje fall flera här i kammaren som förmodligen har arbetat med val sedan många år tillbaka, och de vet att i varje valkrets klarade förbundsexpeditionerna själva av att låta trycka valsedlarna. Det fanns tryckerier som kunde göra detta på mycket kort tid. Jag tror att man skall kunna klara detta också vid ett extraval. Det finns ingenting som säger att man vid ett extraval behöver ha vare sig svarta streckmarkeringar i hörnen eller gult papper; det gäller ju bara ett val. Det räcker med att ha en viss norm för vilket papper tryckerierna skall använda, och en sådan norm skall riksskatteverket rimligtvis kunna utfärda. Jag menar alltså att det finns många saker på det tekniska planet som man bör kunna klara. Sedan är det frågan om partiernas nomineringsarbete. Det är givet att vi inte är vana att lagstifta om detta. Varje parti är naturligtvis suveränt att självt bestämma om det arbetet. Men om man har begränsad tid till Nr 154 förfogande från det att extraval är utlyst, så har ju partierna att anpassa sina Måndagen den nomineringsbestämmelser till detta. Jag förmodar att varje parti, när det 1 juni 1981 nominerar kandidater för en treårsperiod — jag hoppas att det skall bli längre perioder så småningom — ändå gör det med tanke på att dessa kandidater är nominerade för hela perioden. Det torde väl därför vara ganska rimligt att partiorganisationerna vid ett eventuellt extraval säger: O. K., vi gör de förändringar som kan vara motiverade på grund av dödsfall osv., och i övrigt fastställer vi den lista som vi hade vid närmast föregående ordinarie val. Jag tror alltså att det skulle vara en rimlig arbetsordning för partierna. Därför tror jag också att man från partiorganisationerna bör kunna acceptera betydligt kortare tid för nomineringsarbetet. När det gäller poströstning och röstning på fartyg så visade det sig i samband med folkomröstningen om kärnkraften att i fråga om alla de fartyg som befann sig utanför svenska hamnar och för vilka man hade kortat ner tiden från 55 till 30 dagar kom de flesta försändelserna fram i tid. De försändelser som inte kom fram i tid hade försenats av exceptionella förhållanden, som hade gjort att de inte hade kommit fram ens om vi haft betydligt längre tid än de 30 dagarna — det fastslås också i den promemoria som finns inom vallagskommittén. Det gör, herr talman, att det verkligen finns skäl att se över detta. Jag kan understryka att när vallagskommittén kommer att hålla sitt nästa sammanträde, kommer i varje fall jag för min del att på nytt ta upp den frågan — för såvitt inte regeringen anser att det är någon annan instans som skall göra det. Vi bör så snart som möjligt se över vallagen. Jag vill gärna anknyta till en artikel som riksskatteverkets chef för en tid sedan hade i en tidning. Han säger där: Se över vallagen före nästa kris! Herr talman! Ingen vet, mot bakgrund av den styrka eller brist på styrka som den nuvarande regeringen har, när nästa kris inträffar. Mot den bakgrunden anser jag att det är angeläget att vi snarast möjligt får en översyn av vallagen, så att vi om så erfordras redan under innevarande höst kan ta ställning till ett extra val.
Herr talman! Torkel Lindahl bör mera noga ta del av Gösta Bohmans brev när det gäller extraval. Någon som helst önskan från moderata samlingspartiet eller dess ordförande om att det skall anordnas extraval under vilka former som helst föreligger icke, har aldrig förelegat och kommer icke att föreligga.
Herr talman! Jag tycker det var bra att Per-Olof Strindberg så klart tog avstånd från de tankar som kommit till uttryck här och var om att man skall ändra vallagens bestämmelser om extraval på nästan vilka villkor som helst. Det var en hälsosam skillnad på hans och hans partiledares synpunkter i det fallet.

Herr talman! Jag har tänkt att i huvudsak beröra två saker. Den ena är valkretsindelningen i Malmöhus län, den andra är den debatt som förts, här och annorstädes, om kraven på att ändra vallagen så att man kan anordna snabbval. Valkretsindelningen i Malmöhus län har länge varit föremål för uppmärksamhet. En av de första motioner jag väckte när jag kom in i riksdagen 1971 gällde denna fråga. I den motionen framhöll jag bl.a. att valkretsindelningen i Malmöhus län gick stick i stäv med de principer som vi i alla andra sammanhang går efter vid valkretsindelning för allmänna val. I alla andra fall tillämpar vi principen att valkretsarna skall vara sammanhängande geografiska områden. I Malmöhus län däremot är fyra stadskommuner utryckta ur geografin och sammanförda till en särskild valkrets. Detta har naturligtvis alltid varit en märklig konstruktion. Denna situation har inte förändrats till det bättre genom kommunsammanslagningarna. Numera är t.ex. en del av länsvalkretsen — den norra delen — genom Helsingborgs expansion helt avskärmad från valkretsen i övrigt. För väljarna är den nuvarande indelningen svårförståelig och svårgripbar, och för de politiska partierna är den synnerligen opraktisk. Det gäller för organisationsarbetet i allmänhet och för nomineringsproceduren i synnerhet. Valkretsindelningen borde således ändras. Att döma av reaktionerna på det utredningsarbete som bedrivits tycks också den uppfattningen delas av de flesta. På grundval av det arbete som utfördes redan av personvalsoch valkretsutredningen har nu senast, som jag och Sven-Erik Nordin påpekar i vår här aktuella motion, en särskild utredningsman, lagmannen K.-G. Hjelmqwist, grundligt utrett frågan igen och lagt fram en rad olika alternativ till den nuvarande indelningen. Ett av dessa alternativ, som förordades redan av personvalsoch valkretsutredningen, vann vid remissomgången på det lokala och regionala planet allmänt gillande. Det är samma förslag som vi motionärer förordat. När remissomgången var klar och alla partier uttryckt sitt gillande, trodde jag för min del att saken var klar — den segslitna frågan om valkretsindelningen skulle äntligen få sin lösning. Men därvidlag bedrog jag mig. Under gången från remisskrivande till propositionsskrivande har två partier, socialdemokraterna och folkpartiet, hoppat av. Motivet är inte omedelbart genomskådligt. Möjligen har man på vissa fingrar ängsligt räknat på hur de individuella chanserna vid nomineringar och val skulle slå med en ny valkretsindelning. Det personliga har således tagit över det principiella. Jag beklagar under alla omständigheter att förslaget nu har fallit och jag måste tyvärr göra den pessimistiska prognosen att det är föga troligt att det kan bli någon förändring under överblickbar framtid. Vi var ju nu mycket nära skott, som det brukar heta. Det kommer säkert att krävas mycken spårning innan villebrådet kommer i sikte igen. Malmöhus län får dras med en orationell och opraktisk valkretsindelning för valen till riksdagen även framgent. Nils Berndtson sade i sitt anförande på denna punkt att mindre valkretsar ger sämre möjligheter till allsidig representation. Så är det inte. Det Nr 154 proportionella valsystemet skall finnas kvar, och den proportionella fördelningen mellan partierna kommer fortsättningsvis också att verka — den rubbas inte, om vi ändrar valkretsindelningen i Malmöhus län. Hilding Johansson tyckte i sitt anförande att det inte var så märkvärdigt med valkretsindelningen nere i Malmöhus län — den kunde gott vara som den var. Något behov av ändring fanns inte. Konstigt, Hilding Johansson, att samtliga remissinstanser lokalt och regionalt hade en helt annan uppfattning! Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar gäller en rad delförändringar i vallagen. De har på sedvanligt sätt noga förberetts av 1978 års vallagskommitté, som vi har hört. Jag skall inte gå in på detaljerna i utskottsbetänkandet — de har redan ventilerats med betydande utförlighet. Men jag vill i anslutning till utskottsbetänkandet understryka att det är så här det skall gå till när vi överväger ändringar av de grundläggande dokumenten för vår demokrati. De skall inte ändras i största hast bara därför att de i en viss given situation inte visat sig till fullo tillgodose t.ex. vissa politiska partiers akuta intressen. Vi har tidigare varit — som jag uppfattat det — ense om denna princip. Vi har varit ense om att det är just i krissituationer, när stämningen kan vara upphetsad, som det är särskilt viktigt att grunderna för demokratin och hur demokratin skall förverkligas ligger fast. Det är ju ett av de viktigaste skälen till att grundlagen är besvärlig att ändra — det må finnas hur stor majoritet som helst i riksdagen för en ändring. Första gången kan ändringarna endast tas som vilande, och för att ändringarna skall gå igenom krävs det bekräftelse av en ny riksdag med ett allmänt val mellan besluten. Nu är det så att alla regler som bestämmer demokratins villkor och utformning inte är reglerade i grundlag. Viktiga bestämmelser finns i t.ex. vallagen. Denna kan ändras genom ett riksdagsbeslut. Den debatt, som förts om vallagen under den senaste tiden med anledning av de ständiga ropen på nyval, reser onekligen frågan, om den avvägning som vi nu har mellan grundlag och vanlig lag på det här området är tillfredsställande. På fullt allvar har ju många, med den socialdemokratiske partiledaren Olof Palme i spetsen och den moderate partiledaren Gösta Bohman som eftersägare, högljutt krävt att vallagen skall ändras omedelbart för att möjliggöra ett snabbval i strid med de regler som nu gäller. Man har tydligen bedömt det så att ett snabbval skulle gynna de egna partierna. Lagstiftningen skulle således ändras så att den bättre tillgodosåg partitaktiska motiv i ett visst givet läge. Att man på sina håll tar så lättvindigt på de regler som i hög grad bestämmer människornas praktiska möjligheter att delta i valen har varit föga upplyftande att beskåda. Nu är det så att vi ändrar vallagen då och då. Vi har gjort det upprepade gånger. Ambitionen bakom förändringarna i våra valregler har under de senaste årtiondena varit helt entydig. Strävan har varit att med bevarande av rösthemligheten söka undanröja faktiska hinder för medborgarnas deltagande i valen. Detta tycker jag är en helt självklar ambition i en demokrati. Det 113 är ju medborgarna i val — och inte bara en del av dem — som skall bestämma vilka representanter som skall väljas. Vi kan också — som Sven-Erik Nordin underströk — säga att vi varit framgångsrika. Det är få länder i världen som kan visa upp ett lika högt valdeltagande som vi. Detta är ett resultat som vi måste slå vakt om. Om vi skall förändra valreglerna, får detta inte gå ut över möjligheterna att delta i valen. Med de regler som vi nu har tar det i realiteten ungefär två och en halv månad innan ett extraval kan genomföras efter ett beslut om ett sådant val. Det är möjligt att man genom ökad användning av datateknik och genom en bättre kontinuerlig beredskap vad gäller t.ex. valsedlar något kan korta ner denna tid. Men det är enligt min mening fullt berättigat att ställa frågan, om det är önskvärt med så särskilt mycket kortare tid mellan beslut och val. Vad man tycks glömma bort är att valkampanjen är en mycket viktig del av den demokratiska processen. Nomineringen av kandidater är ett arbete som numera inom alla partier går långt ner i medlemskåren. Tanken bakom detta är att så många som möjligt inte bara skall kunna delta i valen. De skall också ha en chans att vara med och bestämma vilka kandidater deras partier skall föra fram. Dessutom — och det är det viktigaste — skall medborgarna inför valen ha så goda möjligheter som tänkas kan när det gäller att sätta sig in i och att värdera de sakfrågor som valet i första hand gäller. De skall inte hetsas till valurnorna genom en kort valrörelse av överrumplingskaraktär. Rösthandlingen är en viktig förrättning. Rösterna skall inte slumpas bort i ett uppjagat stämningsläge. Min grundläggande uppfattning är således att det är bra att alla som vill rösta också kan göra det och att det är bra att ett val inte kan hetsas fram på kort tid. Om det nu är så att möjligheterna till val på kortare tid skall utredas — vilket jag personligen är mycket tveksam till — så finns det några förutsättningar som absolut bör gälla. Effekterna av en förkortning av röstavgivningstiderna måste noga övervägas. Det är således ett utredningsarbete som inte kan bedrivas i stor hast. Det verkar, av en del inlägg här i kammaren att döma, som om det gällde för regeringen att ”sno samman” en proposition utan utredningsförslag, utan remissbehandling och utan den sedvanliga noggrannhet som vi alltid ägnar frågor av detta slag. Detta måste man protestera mot. Vidare får nya bestämmelser inte leda till att väljare som nu kan rösta berövas denna möjlighet. Ambitionen har ju varit att utsträcka rösträtten rent faktiskt, inte bara principiellt, och den ambitionen måste vi slå vakt om. Dessutom bör det vara självklart att samma regler skall gälla för ordinarie val och extraval. Här har flera nyvalsivrare varit uppe och sagt att det väl inte är så noga med extraval. Där kan vi väl ha litet speciella regler, så att det går snabbt att skyffla undan ett sådant val. Det vänder jag mig absolut emot. Skall vi ändra reglerna för röstavgivningen, så skall de gälla i alla val. Ett extra val är ju inte till sina följder mindre viktigt än ett ordinarie val. Jag för min del anser, efter att ha lyssnat till den — skulle jag vilja säga — lättsinniga debatt som har förts i frågan, att man, om nu en utredning skall göras, borde överväga om vissa delar av vallagen bör ges grundlagsskydd, så att vi slipper en motszarande diskussion om en liknande situation skulle uppkomma en gång till. Flera har varit uppe och talat för snabbval och för nyval. Hilding Johansson och socialdemokraterna över huvud taget är ju numera väldigt intresserade — det kan man säga att de har varit alltsedan 1976 — av extraval. Tidigare hörde man inte mycket om detta. Socialdemokratiska minoritetsregeringar satt period efter period utan att bekymra sig om hur det stod till med Sifo-mätningarna. Sedan några veckor har man inom moderata samlingspartiet visat sig vara lika frälst för nyval.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

Herr talman! Jag är faktiskt både förbluffad och besviken. Jag trodde att man i konstitutionsutskottet kanske mer än i något annat utskott här i riksdagen valde sina ord. Men när jag nu tagit del av ordförandens inlägg här måste jag säga, att jag verkligen har fått ändra min uppfattning. Han talar om snabbval och menar att man från moderata samlingspartiet vill liksom skyffla undan frågorna, eftersom det här skulle gälla att utnyttja en från vår synpunkt tillfälligt fördelaktig politisk situation. Vad är detta för nonsens, herr Fiskesjö? Vad vi har sagt från moderata samlingspartiet är att vallagen snabbt skall ses över, eftersom det som nu har inträffat visar att det med nuvarande regler är för lång tid från det att det inträffar en krissituation, exempelvis en sådan som den vi nu har haft, och till dess att vi kan genomföra ett extraval. Det är inte fråga om — och det underströk jag här tidigare bl.a. för ordföranden i vallagskommittén — att hindra någon människa från att utnyttja sin rösträtt, utan det gäller att försöka åstadkomma tekniskt så goda lösningar att vi kan genomföra extraval tidigare och snabbare än vad som nu är möjligt.

Herr talman! Herr Fiskesjö bestrider mitt påstående att alltför små valkretsar motverkar en allsidig representation. Men det är väl ett faktum att det, om man har små valkretsar där kanske flera av partierna erövrar ett å två mandat, inte kan bli en allsidig representation. Vi vet av erfarenhet att det ofta är den kvinnliga representationen som därvid trängs tillbaka. En liten valkrets har dessutom också ett begränsat antal utjämningsmandat. Man kan därför inte hoppas på att utjämningsmandaten skall kunna korrigera vad som inte uppnås med de fasta valkretsmandaten. Jag vidhåller mot denna bakgrund min uppfattning att man, om man skall börja bryta ned valkretsarna, måste vara observant på att man inte får för små valkretsar, som motverkar en allsidig representation. Också en rad andra saker bör beaktas. Den administrativa organisationen kan inte brytas ned hur som helst. Inte heller kan de näringspolitiska sambanden brytas upp hur som helst. Jag har ingen anledning att i dag granska Bertil Fiskesjös modell för Malmöhus län för att se om den håller måttet. Det får vi återkomma till i ett annat sammanhang. Denna gång har nämligen Bertil Fiskesjö faktiskt själv undertecknat utskottets avstyrkan av hans egen motion.

Herr talman! Till Nils Berndtson vill jag bara säga att vi inom den grupp som står bakom det särskilda yttrandet resonerar så, att det är ganska meningslöst att försöka driva denna fråga i en reservation, när det inte gick att få en bredare enighet bakom förslaget. Nils Berndtson säger att vi får diskutera denna fråga en annan gång. Som jag påpekade i mitt första anförande har det tåget nog gått. Herr Strindberg var förvånad av olika skäl. Jag sade dock precis vad jag tycker och ungefär vad de flesta människor tänker om den situation som har uppkommit. Självfallet blev det plötsligt ett moderat intresse att det skulle gå snabbt att genomföra ett nyval. Det är väl inget att hymla om, herr Strindberg. Detta nyvaknade intresse uppstod exakt i samband med att ni behagade lämna regeringen, av skäl som jag ännu icke har genomskådat — även om jag har teorier om varför det blev så som skedde. För mig är det viktiga att vår vallagstiftning, oavsett om den meddelats i form av vallag eller i form av grundlag, skall vara så utformad att folket inte går till val efter en kort, hetsig och intensiv valkampanj i några frågor, som kanske appellerar till en rad dunkla känslor. Denna lagstiftning är till inte bara för det läge som nu råder utan för alla möjliga lägen. Ett val skall föregås av möjligheter till lugna och sansade resonemang och till en modifierad och väldokumenterad upplysning till de människor som skall välja. Det är alltså en viktig principiell synpunkt som jag har argumenterat för här. Jag vägrar att se på denna fråga genom de taktiska glasögon som socialdemokrater och moderater har tagit på sig.
Herr talman! Det som förvånade mig var just att herr Fiskesjö sade vad han tyckte. Med tanke på vad han tyckte, borde han inte ha sagt det.

Herr talman! Det är faktiskt så, Hilding Johansson, att vi har möjlighet att anordna extra val. Reglerna finns angivna i vår författning, och om det skulle visa sig nödvändigt eller en sådan situation skulle framtvingas kan vi alltså anordna ett extra val. Men reglerna är så utformade att vi har gjort det möjligt för de flesta människor, oavsett om de seglar på haven eller bor högst uppe på fjällen, att rösta i val. Det tycker jag är viktigt — i en demokrati skall den faktiska rösträtten vara så utsträckt som möjligt, och det får vi inte sumpa. Men enligt dessa bestämmelser tar det litet tid innan ett val kan anordnas efter det att beslut har fattats. Jag har sagt, och det är det som upprör alla moderater och socialdemokrater så förfärligt, att det är bra att det skall gå en viss tid innan valet äger rum. Jag har sagt det på grundval av min höga uppfattning om valhandlingen som sådan. Det skall inte vara något som hetsas fram, som pressas fram eller som arrangeras på grundval av en uppjagad stämning. Ett val skall kunna genomföras i någorlunda lugn och ro och ge tillfälle till en utförlig argumentering från olika meningsriktningar för att medborgarna skall få saklig upplysning om vad valet gäller. Jag tycker alltså att en kort period mellan beslut och val i och för sig inte är någonting att sträva efter ur principiell synpunkt. Den uppfattningen råkar jag ha, och jag tycker den är välgrundad — sedan får detta jaga upp Hilding Johansson och Per-Olof Strindberg hur mycket som helst.

Herr talman! Bestämmelser i vallag är, som det har framhållits från flera håll häri debatten, mycket viktiga. Det understryks av att de i grundlagen ges ett speciellt skydd. När det gäller krig och krigsfara får de samma skydd som grundlag. Jag tyckte därför att det var viktigt att efter den debatt som fördes under regeringskrisen här understryka att man skulle vara varsam om vallagen och inte ändra den i en uppjagad situation och i ett speciellt politiskt läge. Men den debatt som fördes under regeringskrisen gav också en del uppslag och perspektiv. Jag tänker därför föreslå regeringen att ta upp den här frågan för att få till stånd en utredning som skall pröva möjligheterna att förkorta tiden för extra val. Jag kan nämna att jag med dagens post till de politiska partierna har låtit översända ett första utkast till direktiv till vallagskommittén, som skall göra en sådan utredning. Men jag vill gärna understryka en sak. Det är att vi måste värna om allas rätt att delta i ett extra val. Det får alltså inte bli fråga om något slags andra klassens val. De reaktioner vi redan har märkt från utlandssvenskarna ger belägg för hur känslig denna fråga är. För mig är det en självklarhet att alla som deltar i de ordinarie valen också skall ha möjlighet att delta i de extra valen. Vad det är fråga om att utreda är om man genom tekniska åtgärder kan åstadkomma vissa förkortningar, och det har förts fram uppslag som jag tycker är värda att pröva i detta hänseende. Jag tycker också att ett sådant förslag som kommittén kan komma att lägga fram skall remissbehandlas i vanlig ordning innan frågan prövas av riksdagen, och då i en avspänd och öppen atmosfär under normala förhållanden.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten med många sekunder. Låt mig bara säga som min personliga mening, att jag anser det vara en defekt i det svenska valsystemet att inte nyval inleder en ny mandatperiod. Det gör det i alla andra parlamentariska demokratier, och det är synd att det inte gör det i den svenska.

Herr talman! Pär Granstedt har, med hänvisning till att de nya avgifterna för vapenlicenser skapar stora problem för vapensamlare, frågat mig om jag är beredd att verka för att gällande regler tillämpas så att de inte blir ett hinder för vapensamlande som hobby. Expeditionsavgiften för ett tillstånd att inneha vapen i allmänhet höjdes från 40 kr. till 250 kr. med verkan fr.o.m. den 1 januari 1981. När det gäller vissa vapen eller vapendelar, t.ex. obrukbara vapen, är avgiften dock väsentligt lägre, 50 kr. Som framhölls i 1980 års besparingsproposition var skälet till höjningen den 1 januari 1981 att man ville införa en ordning som innebär att staten i större utsträckning än tidigare gottgörs för sina kostnader för ärendehantering och registerhållning i fråga om vapen. Vapenärendena utgör en grupp av polismyndighetsärenden som tillhör de största och mest arbetskrävande inom polisväsendet. Det är särskilt för de lokala polismyndigheterna — vilka bl.a. prövar ärenden om tillstånd och återkallelse och för register över tillståndspliktiga vapen — som hanteringen av vapenärenden innebär en betydande arbetsbelastning. F.n. beräknas denna arbetsbelastning motsvara ca 170 årsarbetskrafter. Kostnaderna är av storleksordningen 25-30 milj.kr. per år. Någon ersättning från enskilda för den förhållandevis omfattande service som hanteringen av vapenärendena innebär utgår inte utöver de expeditionsavgifter som tas ut för själva tillståndsbevisen. Vapensamlare koncenterar sig ju ofta på äldre vapen. När ett vapen är tillverkat före år 1860 är det inte tillståndspliktigt enligt vapenlagstiftningen, och någon expeditionsavgift utgår då inte heller. Jag har för avsikt att inom kort föreslå regeringen att i en proposition till riksdagen lägga fram förslag om att i princip ändra åldersgränsen för tillståndsfrihet beträffande äldre vapen till år 1890. Genomförs förslaget innebär det naturligtvis en fördel för den som har vapensamlande som hobby. Dessutom är det ju som jag nyss nämnde så, att en lägre avgift tas ut för obrukbara vapen. Att däremot införa en generell lättnad i avgiftshänseende för vapensamlare skulle enligt min mening strida mot de principer som lades fast i besparingspropositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Det är inget tvivel om att de relativt höga vapenlincensavgifter som vi har just nu faktiskt vållar problem för samlarna. Detta hänger samman med att en av poängerna med att samla vapen är att man sedan byter vapnen med varandra. Det gör att det bland samlare alltid sker en omsättning av vapen, vilket skiljer deras situation från t.ex. en jägares, som skaffar sig en god bössa och sedan använder den — kanske i åratal — och bara behöver betala en engångsavgift. För en vapensamlare kan det bli fråga om rätt stora belopp genom den omsättning som sker. Nu finns det ju en regel som säger att för obrukbara vapen gäller den lägre avgiften, 50 kr. Men här har det uppstått ganska betydande tolkningsproblem. Vad är egentligen ett ”obrukbart” vapen? Det finns vapen som i och för sig skulle vara fullt brukbara, men man kan t.ex. inte få tag på ammunition till dem. Skall ett sådant vapen anses vara brukbart eller obrukbart? Därom tvistar nu de lärde, och polisen är ganska osäker på hur frågan om sådana vapen skall hanteras. Det finns en lång rad gränsdragningsfrågor. En fråga som man då kan ställa är: Skulle det inte vara vettigt att ha en licens som inte ger tillstånd att använda vapnet, vilket därför belades med den lägre licensavgiften? Det skulle väsentligt underlätta situationen för vapensamlare. 1860-årsgränsen, som nämns i frågesvaret, har också vållat många tolkningsproblem. Det var inte så att man började tillverka helt nya vapentyper år 1860. Det är inte heller så att alla vapen är på något sätt datumstämplade. Ofta vet man inte om ett vapen är tillverkat före eller efter 1860. Det kan i varje fall vara så att identiska vapen kan vara tillverkade både 1859 och 1861. Då uppstår alltså den konstiga situationen att av två precis likadana vapen är ett licenspliktigt och ett inte. Det här skulle man kunna lösa genom något slags generell hantering av vapensamlarna. Jag tycker att det är bra att man flyttar den här gränsen till 1890, såsom justitieministern föreslår. Men frågan är om man inte i stället borde inrikta ett system dels på sättet för användning av vapnet, dels kanske också på vapentyp, där man alltså väljer ut en del föråldrade vapentyper och säger att de inte är licenspliktiga, medan mer moderna vapentyper är licenspliktiga. Då skulle man få en betydligt smidigare och enklare hantering än i dag och slippa en mängd tolkningsproblem.
Herr talman! Jag vill bara som kommentar till vad Pär Granstedt sade tillägga att man har möjlighet att plugga ett vapen och då betraktas det som obrukbart. Då får man också betala den lägre avgiften.

Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att den möjligheten finns, men vapensamlarna har också sina känsloskäl. Att plugga ett vapen upplever en del som att man förstör det vapnet. Det finns alltså rent emotionella hinder mot detta. Även om kanske varken justitieministern eller jag riktigt förstår det skälet, är det en realitet för många vapensamlare. Det får vi alltså räkna med. Jag skulle vilja hemställa att justitieministern och justitiedepartementet inför det aktuella propositionsarbetet funderar litet över möjligheterna att t.ex. ha en lägre licensavgift för en licens som inte ger tillstånd att använda vapnet. För vapensamlare är det inte av intresse att ha t.ex. en jaktlicens. Man får en samlarlicens, och man får inte använda vapnet. Då är det också rimligt att man får en lägre avgift. Jag skulle också vilja hemställa att man inför det här propositionsarbetet funderar över att ha ett system där man gör vissa föråldrade vapentyper generellt befriade från licensplikt och att man inte bara låser sig vid en åldersgräns som visar sig vara väldigt svår att hantera i praktiken.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig när ett regeringsförslag kan förväntas beträffande multinationella företag. Som Pär Granstedt framhåller finns det ett utredningsförslag som behandlar frågan om särskilda regler för multinationella företag i vårt land, nämligen det s.k. Eckerbergska betänkandet Kontroll av utländsk företagsetablering i Sverige m.m. Betänkandet avlämnades i november 1978. Det innehöll inget huvudförslag. I stället presenterade utredningen tre olika förslag till lösning av frågan om en ny kontrollagstiftning. Remissutfallet var till stora delar negativt. Frågan om utformningen av en ny kontrollagstiftning bereds f.n. i regeringskansliet. Arbetet är inriktat på att ett förslag skall föreligga under nästa riksmöte.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på också denna fråga, som behandlar ett så annorlunda men inte desto mindre viktigt ärende — kanske t.o.m. ännu viktigare än den förra. Vårt näringsliv har internationaliserats i hög grad och i rask takt dels genom att utländska företag etablerar sig i Sverige, dels genom att svenska företag blir mera internationella och multinationella. Detta skapar speciella problem. Det måste erkännas som ett faktum att det är en väsentlig skillnad från politisk synpunkt, facklig synpunkt osv. om ett företag är verksamt enbart i Sverige eller om det också är verksamt utomlands. I särskilt hög grad gäller det naturligtvis om ett företag har sin bas, sitt högkvarter, utomlands och verksamheten i Sverige kanske är en mindre del av företagets hela verksamhet. Det är uppenbart att det är mycket svårare för det svenska samhället att påverka utländska multinationella företag med ekonomisk-politiska eller industripolitiska åtgärder än att påverka helt svenska företag. De vanliga styrmedlen fungerar alltså inte på samma sätt. Likaså är det mycket svårare för facket att göra sina intressen gällande gentemot ett företag som har huvuddelen av sin verksamhet och även sitt beslutscentrum i en annan del av världen. Det går inte att genomföra intentionerna i den arbetsrättsliga lagstiftningen och medbestämmandelagstiftningen på samma sätt i ett sådant företag som i ett som är helt baserat i Sverige. För sådana företag krävs därför speciella lösningar av hur samspelet mellan samhälle, löntagarorganisationer och företag skall fungera. Vi har haft ett utredningsförslag liggande i två och ett halvt år, och jag tycker det är på tiden att vi får något förslag som riksdagen kan ta ställning till. Nu utlovar justitieministern ett förslag till nästa riksmöte, och jag begär inte att det skall komma något under detta riksmöte. Jag tycker alltså att svaret är positivt, om jag får tolka detta att arbetet är inriktat på att ett förslag skall kunna läggas fram som att det faktiskt kommer ett förslag under nästa riksmöte. Det finns ingen rimlig anledning att vänta längre. Med den kapacitet som jag utgår från finns inom justitiedepartementet klarar man säkert av den uppgiften. De politiska förutsättningarna att få ett regeringsförslag på denna punkt kanske också har förbättrats något på senare tid. Därför hoppas jag att vi får ta ställning till ett förslag helst redan i höst.

Herr talman! Mårten Werner har — med hänvisning till att narkotikamissbruk ofta är en drivkraft inom prostitutionen — frågat mig om jag avser att medverka till en sådan ändring i brottsbalken att denna kan ge skydd åt gravt narkotikapåverkade som utnyttjas för prostitution. F. n. gäller enligt 6 kap. 7 § brottsbalken att den som vanemässigt eller för att bereda sig vinning främjar eller utnyttjar annans otuktiga levnadssätt gör sig skyldig till ett straffbart handlande, nämligen koppleri. Självfallet gör sig också den som förser en prostituerad med narkotika skyldig till brott. Det finns alltså redan nu ett straffskydd för de situationer som i första hand torde avses med Mårten Werners fråga. Som bekant har 1977 års sexualbrottskommitté f. n. i uppdrag att se över samtliga bestämmelser om sedlighetsbrott i 6 kap. brottsbalken. Det har i kommitténs direktiv såvitt avser bl.a. koppleribrott förutsatts att översynen skall ske mot bakgrund av den kartläggning av prostitutionens orsaker, omfattning och former som bedrivs av den samtidigt tillkallade prostitutionsutredningen . Prostitutionsutredningen avser att inom kort lägga fram resultatet av sitt arbete i ett betänkande. Mårten Werner har i sin fråga särskilt pekat på bestämmelserna i 6 kap. 2 § brottsbalken. Enligt detta lagrum skall bl.a. den dömas för frihetskränkande otukt som förmår annan till samlag eller annat könsligt umgänge genom grovt missbruk av dennas beroende ställning eller utövar könsligt umgänge med någon under otillbörligt utnyttjande av att den andra befinner sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd. Detsamma gäller om en sinnessjuk eller en sinnesslö person utnyttjas otillbörligt. Att även denna bestämmelse kan tillämpas i vissa av de situationer som Mårten Werner har i åtanke torde vara klart. Frågan om någon utvidgning av bestämmelsen behövs bör enligt min att förkorta handläggningstiden i utlänningsärenden hos regeringen mening bedömas när resultatet av sexualbrottskommitténs arbete föreligger och vi har fått en helhetsbelysning av vilka ändringar som kan behöva göras beträffande sedlighetsbrotten.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det klargörande svaret. Prostitution och narkotikamissbruk har mer och mer kopplats samman. Det är hallickarnas sätt att göra sina offer viljelösa och vanemässiga.

En stackars flicka kommer hem efter åtskilliga nattliga timmar och lämnar 800 kr., och får besked: ”Om du inte kommer hem med 1 000 kr. slår jag ihjäl dig din jävel!” Hon var apatisk, fick en ny sil och stapplade ut på gatan igen. Jag är tacksam för det klargörande svaret, för det finns rättsvårdande myndigheter som är av annan mening. De menar att man inte har anledning ingripa när ett sådant här sakförhållande föreligger. Det är värdefullt att justitieministern tolkar lagrummet som nu sker. Jag tackar än en gång.

Herr talman! Lahja Exner har frågat mig om jag är beredd att redovisa vilka åtgärder regeringen avser vidta för att förkorta handläggningstiden i utlänningsärenden hos regeringen. Jag delar Lahja Exners uppfattning att de långa handläggningstiderna i tillståndsärenden utgör ett allvarligt problem och att de innebär stora påfrestningar för den enskilde och betydande kostnader för samhället. Flertalet av de utlänningsärenden som frågan gäller avgörs emellertid relativt snabbt. I ärenden som tidigt framstår som klara beslutar invandrarverket inom ett par månader. Långa handläggningstider uppstår främst i de fall där svårbedömbara politiska och/eller humanitära skäl åberopas. Det gäller i synnerhet de fall där under ärendets gång olika skäl tillkommer och ”blandas” med de ursprungliga skälen. Gången i ett utlänningsärende, där hela instansordningen utnyttjas, är i huvudsak följande. Polisen behöver normalt en till två månader för att utreda och vidarebefordra ett ärende. Under den tiden får sökanden sitt offentliga biträde, som skall ha tid på sig att utveckla klientens skäl. Invandrarverket beslutar sedan i genomsnitt fyra till fem månader efter utlänningens första kontakt med polisen. Den övervägande delen av de utlänningar som får avslag av invandrarverket besvärar sig emellertid till regeringen. Handläggningen i regeringskansliet tar i genomsnitt ungefär fem och en halv månad. Majoriteten av regeringsärendena avgörs dock snabbare, på ca fyra månader eller mindre. Nästan en femtedel av besvärsärendena tar tyvärr mycket lång tid, ett år eller mer, hos regeringen. En del av tiden beror på att invandrarverket måste få yttra sig på nytt över besvären, eftersom nya skäl åberopas. Proceduren i utlänningsärenden är omständlig för att den enskilde skall tillförsäkras en långtgående rättssäkerhet, och en inte obetydlig del av den totala väntetiden uppstår helt i den sökandes eget intresse. Handläggningen avt.ex. ett asylärende kan därför inte alltid gå så snabbt som många vill göra gällande, om nuvarande krav på rättssäkerhet skall upprätthållas. En rad åtgärder har, med positiva effekter, genomförts under senare hälften av 1970-talet i syfte att nedbringa handläggningstiderna. Utlänningsoch rättshjälpslagstiftningarna har reformerats och såväl polisen som invandrarverket har fått förstärkta resurser. Ett intensivt arbete bedrivs nu på flera håll i statsförvaltningen i syfte att åstadkomma ytterligare förbättringar. Personalstyrkan hos invandrarenheten inom arbetsmarknadsdepartementet har i stort sett kunnat fördubblas på fem år. Administrativa och organisatoriska förändringar har nyligen genomförts i syfte att göra handläggningen smidigare. Vidare har en omfördelning av departementets personalresurser skett till invandrarenhetens förmån. Sedan frågan om handläggningstiderna senast debatterades här i kammaren i samband med behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande har beslutats att, inom ramen för de totala resurserna i regeringskansliet, ytterligare utöka personalstyrkan inom invandrarenheten. Även på chefstjänstemannanivån sker en förstärkning. Betydande åtgärder vidtas alltså i syfte att nedbringa handläggningstiderna inom ramen för det regelsystem som gäller i dag.

Herr talman! Jag ber att få tacka Karin Andersson för svaret på min fråga. Det var ett mycket grundligt svar, och det är jag glad för. En del ärenden klaras av snabbt, som Karin Andersson säger, men det är inte de fallen vi får läsa och höra om, utan det är de långdragna fallen. Handläggningstiderna i utlänningsärenden har debatterats åtskilliga gånger här i kammaren — senast i år, i samband med arbetsmarknadsutskottets betänkande om invandrarfrågor. Handläggningstiderna hos polisen och hos statens invandrarverk har vållat bekymmer för de berörda och kritik från den engagerade allmänheten, vilket är en förståelig reaktion. På våren 1980 fäste vi socialdemokrater i konstitutionsutskottet riksdagens uppmärksamhet på ytterligare en flaskhals i behandlingen av utlänningsärenden. Vi uttalade i vår reservation till konstitutionsutskottets granskningsbetänkande följande: De snabba växlingarna på invandrarministerposten har gjort att ingen ansvarig fått den tid som krävs för att vinna den kunskap och erfarenhet som ett förtroendeingivande handhavande av dessa politiskt och att förkorta handläggningstiden i utlänningsärenden tekniskt svåra frågor förutsätter. Konsekvenserna härav kan avläsas bl.a. i växande ärendebalanser i arbetsmarknadsdepartementet. Sedan dess har vi haft samma invandrarminister drygt ett år, närmare bestämt, och hon har säkerligen vunnit rutin i de här frågorna. Vad sade då den borgerliga majoriteten i konstitutionsutskottet? Den instämde till viss deli den oro som minoriteten i konstitutionsutskottet kände och menade att det är viktigt att arbetsmarknadsdepartementet har tillräckliga personella resurser för handläggning av utlänningsärenden. Och man fortsatte: Över huvud taget är det av största betydelse att handläggningen av utlänningsärenden över hela fältet inte tar alltför lång tid i anspråk, samtidigt som mycket högt ställda rättssäkerhetskrav måste uppfyllas i dessa mycket känsliga ärenden. Den nya utlänningslagen har nu verkat i ca ett år, och vissa omfördelningar i handläggarresurserna har skett hos berörda myndigheter. Det kan skönjas en förkortning av handläggningstiderna hos polisen och hos statens invandrarverk även om ytterligare förbättringar är önskvärda och bör vara en målsättning. Men de människor som inte är nöjda med besluten hos den lägre instansen har ju möjlighet att föra sin sak vidare till regeringen, och den långa väntetiden när det gäller avgörande hos regeringen är säkert lika svår som väntetiden hos de andra instanserna. Den sammanlagda väntetiden, med de sex-åtta månaderna hos regeringen inräknade, kan uppgå till två år och mer. När det är fråga om barnfamiljer blir en avvisning efter så lång vistelse här i landet en ytterst svår påfrestning, eftersom barnen rotar sig snabbt.

Herr talman! Som jag sade inledningsvis delar jag den oro som många känner inför de alltför långa väntetiderna. Det var därför som jag var rätt glad över att kunna tala om att vi nu hade lyckats få en personalförstärkning också på arbetsmarknadsdepartementets invandrarenhet. Tidigare har polisen fått förstärkning, som innebär att man strängt taget inte har några väntetider hos polisen mer än vad som är normalt. Invandrarverket börjar nu också beta av sina balanser i allt snabbare takt. Jag hoppas att vi så småningom skall kunna komma ner i rimliga väntetider också på regeringskansliet. Det kanske inte bara är de snabba växlingarna på invandrarministerposten som har orsakat de ökade balanserna, även om jag kan erkänna att det tar ett tag innan man kommer in i frågorna. Det vet jag själv av erfarenhet. Det är också så att antalet ärenden kontinuerligt fortsätter att öka. Så var t.ex. antalet ärenden som 1978 kom in till departementet 2 500. 1980 var antalet ärenden 3 200. Det är således en kontinuerlig ökning av antalet ärenden. Det kanske ändå inte är detta som är det värsta utan förändringen av ärendena. Tidigare, i varje fall i början på 1970-talet, var det ofta enkla ärenden som gällde arbetstillstånd. Nu är det mycket ofta mer komplicerade ärenden. Vi har också ombud som lägger ner stort arbete på att ta fram alla de skäl som kan åberopas i ett enskilt ärende. Också det gör att med den rättssäkerhet som vi har inbyggd i vår lagstiftning kommer handläggningstiderna att bli längre även med den kortaste tänkbara tid som vi kan åstadkomma.
Herr talman! Den långa väntetid som är påtvingad i vissa fall är naturligtvis också påfrestande för de vuxna. Det är ytterst viktigt att den väntetiden inte blir längre än vad som är absolut nödvändigt. Kommunerna kan under den tiden sätta in förberedande åtgärder som svenskundervisning med samhällsorientering, även om motiveringen till och utbytet av sådana studier inte är desamma som när vederbörande vet att hon eller han håller på med meningsfulla förberedelser inför ett liv i Sverige. Detta förberedelsearbete i kombination med att kommunerna får täckning för sina kostnader samt varje åtgärd som syftar till förkortning av handläggningstiderna hos de handläggande myndigheterna och just hos regeringen ger ökat förtroende för den svenska invandringsoch flyktingpolitiken. Det förekommer inte sällan ganska hård debatt om den politiken. De styrande får ofta ris och någon gång även en och annan ros. Det är den konstruktiva kritiken som för utvecklingen framåt och förhindrar en politisk stagnation. När det gäller den speciella frågan om hur handläggningstiderna hos regeringen skall kunna nedbringas kan vi socialdemokrater enbart påtala förhållandet och dela många människors oro samt uppmana regeringen att åstadkomma en sådan omläggning av arbetet i regeringskansliet att de långa väntetiderna förkortas.
Herr talman! Det är oerhört angeläget att denna fråga bringas till en lösning. Jag delar helt och hållet den uppfattningen — det har jag sagt två gånger tidigare. Vi har inte haft en riktig policy när det gäller väntetiderna och hur man över huvud taget skall ordna saker och ting under väntetiderna, så att man får en enhetlig praxis i alla kommuner. Vi försöker att så småningom få till stånd en sådan enhetlighet också med hjälp av Kommunförbundet. Jag vill ta upp en fråga som Lahja Exner något berört. Den gäller den service de som väntar får och som sedan ofta åberopas som exempel på en större anknytning till det svenska samhället. De får svenskundervisning m.m. Där kommer jag ständigt i kontakt med ett problem i de fall där barnen går i skola och alltså är skolpliktiga enligt den svenska skollagen. Men i en särskild kungörelse, som skolöverstyrelsen har utfärdat i samband med att skolplikten infördes, sades det klart ut att lärarna skulle informeras och att lärarna i sin tur skulle informera övriga elever om att detta var barn som icke hade rätt att vistas i Sverige och att det icke var säkert att de skulle få stanna i Sverige. Avsikten var att det inte skulle komma som en chock för klassen i fråga när ett utvisningsbeslut kom. Tyvärr syndar man mycket i skolorna när det gäller denna information, och ofta ställer hela skolan upp för att påverka regeringen i själva tillståndsärendet. Jag ville gärna ta upp den frågan här. att förkorta handläggningstiden i utlänningsärenden hos regeringen
Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om jag anser att USA är en stat som kan få köpa svenska vapen enligt de bestämmelser som gäller. Gällande riktlinjer för export av krigsmateriel från Sverige finns fastlagda i en av riksdagen 1971 godkänd proposition . De däri angivna fall, som frågeställaren synes syfta på, vid vilka tillstånd för export inte bör beviljas är följande; 1. Stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, oavsett om krigsförklaring har avgetts eller ej. 2. Stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt. I fråga om USA föreligger inte någon av dessa situationer.

Herr talman! Jag häpnar över det här svaret. Skall Björn Molin fortsätta sin bana som handelsminister på samma sätt som det här svaret indikerar, då är det verkligen fara på färde när det gäller både vapenexport och andra handelsförbindelser. Vad är det som sägs i detta svar? Jo, det är i klartext att de svenska bestämmelserna för export av svenska vapen till utlandet kan man egentligen strunta i. En första följdfråga, innan jag går vidare, är: Har detta stora vapenexportärende förts upp av krigsmaterielinspektionen till regeringen och till den handelsminister som satt vid det tillfälle då man fattade det regeringsbeslut som ligger bakom i detta fall? Låt oss sedan ta upp de här två punkterna. Jag kan gå med på att USA f. n. inte befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, fast det kan vara tveksamt. Vad jag absolut inte kan gå med på är punkten 2 — att USA inte skulle vara invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt. Det är ju precis vad USA är. Min andra fråga är: Kan alltså Björn Molin garantera att Ronald Reagan inte om en månad -— eller till hösten — beordrar den amerikanska marinkåren att intervenera t.ex. i El Salvador? Då kommer USA att befinna sig i en väpnad konflikt — inte sant? Det är inte två år sedan USA gjorde en väpnad intervention i ett annat land genom att skicka väpnad trupp in i Iran. För ytterligare någon tid sedan intervenerade man i Dominikanska republiken. Är icke detta internationella konflikter som oupphörligt leder till väpnade konflikter och som enligt de svenska bestämmelserna innebär absolut stopp när det gäller att kunna exportera vapen till sådana stater? Vad är det för svammel som Björn Molin presterar i det här svaret? Det är ju inte svar på frågan. Ni har inte ens brytt er om att intressera er för att på något sätt reda ut dessa saker. Det är det sämsta frågesvar jag någonsin har fått i den här kammaren. Det finns också följdverkningar av denna vapenexport. Vi vet att sådana här stora order kommer att föra med sig resgrvdelsleveranser, kanske 10, 15 eller 20 år fram i tiden. Vad vet Björn Molin och handelsdepartementet om vilka konflikter USA befinner sig i då? Det gäller en stormakt som ständigt är i konflikt. Det talas om att Bofors skall få licensavgifter. Man förutsätter alltså som något självklart licenstillverkning — en av de stora stötestenarna i de svenska vapenexportbestämmelserna. Om detta sägs ingenting i svaret. Det är verkligen motiverat med ytterligare utredningar för att klara ut den här saken.
Herr talman! Jag tror att Oswald Söderqvist förstår att jag inte här kan gå in på ett enskilt fall. Men låt mig utöver vad jag sade i svaret tillägga att vi har en statlig utredning, krigsmaterielexportkommittén, som har till uppgift att se över riktlinjerna för den svenska krigsmaterielexporten. Den utredningen har gjort en grundlig genomgång av den praktiska tillämpningen av 1971 års riktlinjer för vapenexporten och funnit att tillämpningen skett i enlighet med riktlinjerna. Utredningen kommer att avlämna sitt betänkande inom en nära framtid, och då får vi möjlighet att föra en diskussion om principerna för den svenska vapenexporten.
Herr talman! Det är ju bra med utredningar, och vi väntar alla på den här utredningen. Men de bestämmelser som gäller och som det har hänvisats till i frågesvaret, de gäller ju nu, innan utredningen har lagt fram sitt förslag till eventuella förändringar av bestämmelserna. Det är mot dessa bestämmelser — speciellt punkt 2, som handelsministern själv tagit upp — som det är fråga om ett tydligt och klart brott. Eller vill handelsministern förneka att USA nästa månad, inom ett halvår eller inom ett år kan befinna sig i en mycket stor, väpnad konflikt? Det finns ju ingen människa som törs stiga upp och lämna sådana garantier. Men det svenska handelsdepartementet kan tydligen göra det! Jag har aldrig någonsin sett ett större och mer flagrant brott mot de svenska vapenexportbestämmelserna än det aktuella fallet. Under Vietnamkriget var en motsvarande order på tal 1969, men den blev stoppad i sista minuten och affären blev snabbt nedtystad. Skillnaden är inte så stor. Till hösten kan vi ha ett krig i El Salvador, där USA är inblandat med vapen, soldater och allt. Alltså är det fråga om ett brott mot vapenexportbestämmelserna, och det har t.o.m. skett medan handelsministern och handelsdepartementet haft ögonen öppna. Men det är tydligen ingen idé att diskutera frågan längre, eftersom jag inte får några medgivanden av något slag utan bara hänvisningar till utredningar som skall behandla den framtida vapenexporten. Men det jag talar om är vad som gäller i dag.

Herr talman! Kurt Hugosson har frågat mig om regeringen kommer att utnyttja arbetsmarknadspolitiska medel för att bygga angelägna broar och göra insatser på vägområdet i form av vägbyggen och förstärkt vägunderhåll i samma omfattning som under tidigare år. Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att påskynda en byggstart av postterminalen i Luleå. Jag besvarar bägge frågorna i ett sammanhang. I det reviderade budgetförslag som ligger på riksdagens bord har jag beräknat ett medelsbehov av sammanlagt 2 300 milj.kr. för beredskapsarbeten. Av det beloppet har 300 milj.kr. beräknats för vägarbeten, vilket är samma belopp som gäller för innevarande budgetår. I övrigt ankommer det på arbetsmarknadsstyrelsen att fördela beredskapsarbetsmedlen på olika objekt. Det behövs beredskapsarbeten inom både byggnadsoch anläggningssektorn, inom vårdområdet och tjänstesektorn liksom beträffande naturoch fornvården. Arbetena måste passa för olika grupper av arbetslösa. Regeringen har bedömt att byggnadsoch anläggningssektorn behöver stödjas under den kommande vintern för att vi skall kunna undvika en hög arbetslöshet. Det gäller särskilt i skogslänen. Regeringen har därför i samband med att kompletteringspropositionen lades fram också beslutat tidigarelägga offentliga investeringar inför vintern för en kostnad av totalt 400 milj.kr., varav 133 milj.kr. avser vägar av olika slag. Bl. a. byggs fyra viktiga broar som ersätter färjeleder. Vidare görs en rad vägarbeten av stor betydelse för skogsbruket och skogsindustrins transporter. I byggpaketet ingår också bostadspolitiska åtgärder. Regeringen har föreslagit riksdagen att ett särskilt stimulansbidrag skall införas för ombyggnadsarbeten i bostadssektorn och att bostadslån skall få utgå på förmånligare villkor i vissa fall, bl.a. för underhållsarbeten. Byggpaketet har fördelats på de län där åtgärderna behövs bäst. De bostadspolitiska åtgärderna gäller större delen av landet, medan tidigareläggningarna har koncentrerats till skogslänen och Blekinge län. Norrbottens län, där byggnadsarbetslösheten är högst, får särskilt stora insatser. Av de statliga tidigareläggningarna avser projekt för 110 milj.kr. Norrbottens län. Insatserna har med hänsyn till behoven på arbetsmarknaden fördelats mellan de olika regionerna i länet. Den av Sten-Ove Sundström berörda postterminalen i Luleå ingår inte bland de byggen som nu tidigarelagts, men det gör däremot ett större bygge i Luleå för Vattenfalls räkning, till en kostnad av 36 milj.kr.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Eliasson för svaret på min fråga. Denna fråga har legat länge obesvarad, och på grund av en mellankommande regeringskris har den upprepats. Under denna tid har det glädjande nog hänt att statsrådet äntligen funnit det angeläget att plocka fram åtminstone litet medel för att möta de sysselsättningsproblem som tornar upp sig i horisonten, och det är jag naturligtvis tacksam för. Det har i svaret sagts att 300 milj.kr. beräknats för vägarbeten, vilket är samma belopp som gäller för innevarande budgetår. Då bör vi först och främst ha klart för oss att dessa 300 milj.kr. som nu har gått via AMS och kommer att gå till vägsektorn inte ens svarar mot den reduktion av den s.k. vidmakthållandenivån som har gjorts i vägverkets anslag. Detta belopp är inte ens kompensation för den del som tagits bort ur vägverkets anslagstilldelning. Problemet är att regeringen bedriver en politik på vägområdet som ökar arbetslösheten inom vägsektorn. Under de närmaste åren måste 2 000 jobb försvinna för vägverkets egen personal som sedan skall sysselsättas genom arbetsmarknadspolitiska medel. Låt mig säga att kanske 50-60 vägstationer måste läggas ner inom de närmaste åren, vilket kommer att få utomordentligt stora regionalpolitiska konsekvenser. Under den senaste tiden har jag fått en känsla av att man är litet njugg när det gäller att bedöma de arbetsmarknadspolitiska resultaten av satsningar på vägområdet. Man säger att det blir så höga dagsverkskostnader. Då gör man det felet på arbetsmarknadsverket att man utgår ifrån beviljat belopp och delar den siffran med antalet anvisade arbeten. Då blir det mycket höga dagsverkskostnader, men man glömmer bort att det indirekt blir ett stort antal jobb för olika typer av lokala företag, åkeriföretag m.fl. Jag tycker att arbetsmarknadsministern skall ändra på de direktiv som går till AMS så att man i framtiden tar hänsyn till den multiplikatoreffekt som AMS-medlen innebär. Jag vill säga att det är bra att vi äntligen på socialdemokratiskt håll fått gehör för att de broprojekt som omnämns i svaret skall startas. Redan i höstas i samband med besparingspropositionen föreslog vi ett tiotal broprojekt som snabbt kunde startas och som skulle ge en direkt sysselsättningsskapande effekt för hela byggsektorn. Utnyttjar vi dessutom möjligheterna att bygga broar i stål och prefabricerar dem i varven, löser vi sysselsättningsproblemen på många olika sätt. Vägverket har ju en projektbank färdig som med mycket kort varsel kan utnyttjas för att skapa 8000 nya arbeten.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

Detta medför problem när det gäller den produktionsanpassade utbildningen. Den administrativa delen av postverksamheten är också uppdelad på flera lokaler i Luleå, vilket medför svårigheter då det gäller att skapa en rationell administration. Det finns mycket att anmärka på när det gäller de gamla utslitna lokalerna i de centrala delarna av Luleå, såsom dålig arbetsmiljö, olycksfallsrisker och trafikproblem i samband med transporterna, då man tidvis varit tvungen att stoppa trafiken för att över huvud taget kunna köra ned postförsändelserna till de här gamla lokalerna. Vidare — och det är en mycket viktig del av frågan — skulle en byggstart av den här aktuella postterminalen utgöra ett viktigt tillskott för byggsysselsättningen i regionen. Under två vinterhalvår skulle ca 65 byggnadsarbetare få sysselsättning, och detta i en region som har den största arbetslösheten i landet. Arbetslösheten uppgick vid månadsskiftet april-maj till 15 96 bland byggnadsarbetarna. Förhållandena väntas bli betydligt sämre under den kommande vintern, och därmed kommer man att uppnå nya rekordnivåer vad beträffar arbetslösheten. Självfallet skulle en byggstart av postterminalen något lätta på trycket i den här regionen. I slutet av svaret säger statsrådet att den här berörda postterminalen i Luleå inte ingår bland de byggen som tidigarelagts. Det gör däremot ett större bygge i Luleå för Vattenfalls räkning, till en kostnad av 36 milj.kr. Det är självfallet bra att vi får ett bygge för Vattenfalls räkning. Det skapar en del byggjobb i kommunen. Men mot bakgrund av den stora arbetslöshet som redan finns, och som framför allt förväntas under kommande vinter, räcker det naturligtvis inte att man pekar på ett objekt i ett område med så stor arbetslöshet. Jag skulle därför vilja upprepa min fråga om statsrådet är beredd att vidta åtgärder för att påskynda just byggstarten av den aktuella postterminalen. Att bara hänvisa till ett bygge i en region som i nuläget har en byggarbetslöshet på 15 26 och som förväntas glida en bra bit över 20 96 är verkligen ynkedom i en sådan situation.
Herr talman! Kurt Hugosson tar upp frågan om behovet av att mer medel anslås till vägarna och påpekar att det som nu kommer via arbetsmarknadspolitiken inte väger upp det man menar sig sakna den ordinarie budgetvägen. Det ger mig anledning att påpeka att arbetsmarknadspolitiken inte är till för att komplettera vad myndigheterna inte har fått den ordinarie budgetvägen, utan utgångspunkten måste vara läget på arbetsmarknaden. Det är inte så som Kurt Hugosson antyder, att vi skulle se njuggt på vägbyggen som beredskapsarbeten. Det är väl tvärtom på det sättet att inget enskilt område under årens lopp har kommit i fråga för så många projekt och gett sysselsättning åt så många människor som just vägarbetena. Men under de senare åren på 1970-talet ändrade arbetslösheten karaktär i den meningen att den till större delen omfattade människor som inte hade arbetslivserfarenhet och för vilka vägbyggen inte var så att säga det rätta sättet att möta deras behov. Det är en anledning till att andelen av anslagen till vägändamål inte har sjunkit relativt sett. Sedan är det också så att vägbyggen trots allt är dyra projekt. Men nu vet vi att arbetslösheten stiger på byggoch anläggningssidan, och då finns det anledning att också anslå mera medel just för det ändamålet. Till Sten-Ove Sundström vill jag säga att det här bygget bara var ett bygge bland många som kom Norrbotten till del just för att motverka den uppgång i arbetslösheten som Sten-Ove Sundström berörde.

Herr talman! Självfallet ansluter jag mig till arbetsmarknadsministerns allmänna princip att arbetsmarknadspolitiska medel framför allt skall användas för skapande av sysselsättning. Anledningen till att jag kopplade ihop denna fråga med det ordinarie anslaget till vägverket var att man har varit så njugg med anslagstilldelningen att man skapat problem för vägverket. Man tvingas där reducera sin personal under de närmaste åren med 2 000 personer, som förhoppningsvis skulle kunna sysselsättas via den typ av arbetsmarknadspolitiska medel som vi nu diskuterar. Förutvarande arbetsmarknadsministern Wirtén, förutvarande kommunikationsministern Adelsohn och jag diskuterade detta för ett par år sedan, och vi var då ganska överens om att det egentligen är bättre att flytta över en del av dessa AMS-medel från AMS till vägverket, för att specialdestinera inom detta till sysselsättningsskapande åtgärder. Låt mig också säga att det är riktigt att arbetsmarknadssituationen strukturellt har förändrats. Det har dock inte inneburit att man har minskat anslagen. Man hart.ex. både 1978 och 1979 utöver arbetsmarknadspolitiska medel satt in extraordinära medel just för vägsektorn, vilket naturligtvis har haft sysselsättningsskapande effekter. Jag menar att man måste gå vidare just i det avseendet. Horisonten på sysselsättningsområdet är ju mörk, och detsamma gäller i fråga om kapitalförstöringen på våra vägar. Här finns nu möjligheter att gå vidare med extraordinära medel. Det är fråga om direkt produktionsfrämjande åtgärder. Vi vill bygga broar och förbättra våra vägar och underhåller därmed det kapital som vi har. Det är en utomordentligt bra arbetsmarknadspolitik och en synnerligen god investering för framtiden.

Herr talman! Också jag vet att det objekt som jag nämnde tidigare och som byggs för Vattenfalls räkning i Luleå inte är det enda projektet i Norrbotten. Det är dock ett av fåtaliga större projekt som går direkt till Luleå. Eftersom läget på arbetsmarknaden är mycket kärvt och kommer att bli betydligt kärvare under den kommande vintern — kanske kommer nya rekordtal att nås i Norrbotten — vill jag fråga statsrådet om han inte anser att läget är så allvarligt att postterminalen bör komma till stånd i Luleåregionen.
Herr talman! Först till Kurt Hugosson: Jag delar meningen att vägar är bra som arbetsmarknadspolitiska objekt, eftersom de ger sekundära effekter. Det är en av anledningarna till att vi i byggpaketet också har plockat in denna typ av projekt. Det kan gälla att ersätta färjor med broar, att anlägga vägsträckor som gör att virkestransporterna kan löpa smidigare etc. Vi går alltså vidare — för att använda Kurt Hugossons uttryckssätt — med 130 miljoner. Det är en tredjedel av de miljoner som satsas just nu på tidigarelagda byggen. När det gäller Sten-Ove Sundströms fråga vill jag säga att Norrbotten får en dryg fjärdedel av de tidigarelagda projekten, just därför att byggsysselsättningen där är mest ansträngd. Ett av de större projekten är ett kontorshus för Vattenfalls räkning i Luleå. Också i Kiruna och på en lång rad andra platser kommer byggen till stånd för att vi skall kunna hjälpa byggnadsarbetare till jobb i vinter.

Herr talman! Jag säger att det är bra att man har plockat fram 133 miljoner till de fyra broar som det gäller. Det krävde vi från socialdemokratisk sida redan i höstas i anslutning till den s.k. sparpropositionen. Vi upprepade kravet i samband med budgetpropositionen, men vi hade en kompakt borgerlig majoritet emot oss. Jag är glad att man nu har uppfattat att det är fråga om goda åtgärder. Det hade kanske varit ännu bättre om de hade kunnat sättas in inom ramen för vägverkets egen planering. Det är vidare i höst och i vinter som vi får problemen på arbetsmarknaden. De kommer i varje fall att bli betydligt värre än vad de är i dag. Då är det viktigt att man är ute i så god tid och ger anvisningarna i form av medel och extraordinära medel så, att man kan få en så god planering som möjligt, som ger bästa möjliga resultat både ur sysselsättningsoch ur produktionssynpunkt. Därför är det angeläget att man snarast ytterligare ökar på dessa medel.
Herr talman! Inom min frågeställning har jag inte möjlighet att gå igenom alla kommuner i länet som har drabbats av stor arbetslöshet på just byggsidan. Jag har försökt att få reda på statsrådets syn på postterminalen, eftersom den är mycket angelägen för Luleåregionen. Det är också en fråga som statsrådet känner mycket väl till efter uppvaktningar från kommunen och facket. Jag vill veta om statsrådet anser att läget i denna region — mot bakgrund av att det där i dag finns 15 26 arbetslösa byggnadsarbetare — nu är så allvarligt att man bör få till stånd bygget av postterminalen. Det är således 15 90 arbetslöshet nu, då det borde ha funnits betydligt fler arbeten, eftersom vi går mot sommaren. Denna arbetslöshet förväntas bli uppemot 20 90 under vinterhalvåret. Anser statsrådet, mot bakgrund av detta läge, att bygget av postterminalen bör komma i gång? Är läget i denna region sådant att arbetsmarknadsministern nu är beredd att vidta åtgärder för att få i gång detta bygge? Det räcker inte med att bara hänvisa till byggandet av Vattenfalls kontor, även om det i sig självt är bra. Det fattas fortfarande arbetstillfällen för att man skall kunna klara sig från de katastrofala arbetslöshetssiffror som förväntas, om ingenting görs.
Herr talman! Får jag först till Kurt Hugosson säga att beskedet om de tidigarelagda byggena kommer nu på vårkanten, för att vi vill ge myndigheterna tillräcklig planeringstid, så att byggena kan komma i gång när de som bäst behövs under nästa höst och vinter. Det är bra att vi är överens om att detta är angelägna projekt. Beträffande postterminalen i Luleå har jag ingen annan synpunkt än Sten-Ove Sundström när det gäller angelägenheten av att denna kommer till stånd. Jag delar meningen att det, från sakliga utgångspunkter, är ett angeläget bygge. Det fanns ett stort antal projekt att välja bland. Om vi hade valt postterminalen och inte Vattenfallsverkets kontorshus, hade Sten-Ove Sundström naturligtvis ställt frågan när Vattenfallsverket skulle få sitt kontorshus. Nu blev det denna byggnation i stället för postterminalen. Men projekteringen av postterminalen är långt framskriden, och detta projekt kan komma med nästa gång det blir aktuellt med tidigareläggning.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidtaga för att förhindra ökad arbetslöshet i Gävleborgs län och ge de nu 5 500 arbetslösa arbete. Arbetsmarknadsläget är besvärande i Gävleborgs län liksom i övriga skogslän. Därför har regeringen i den nyligen framlagda kompletteringspropositionen trots det ytterst ansträngda budgetläget beslutat om åtgärder för 1,5 miljarder kronor i sysselsättningsskapande syfte, utöver vad som beräknats i budgetpropositionen för budgetåret 1981/82. Regeringen har föreslagit att riksdagen anvisar ytterligare 500 milj.kr. för beredskapsarbeten för kommande budgetår, vilket motsvarar ca 10000 sysselsatta under ett halvår. Vidare har regeringen föreslagit att ytterligare 100 milj.kr.anvisas för industribeställningar samt att arbetsmarknadsutbildningen ökas från drygt 40 000 elever till högst 60 000 elever. Arbetsmarknadspolitikens tyngdpunkt skall i övrigt liksom hittills ligga på den egentliga platsförmedlingen. Regeringen har dock begärt att även nästa budgetår få disponera en finansfullmakt för att om det behövs kunna sätta in ytterligare sysselsättningsskapande åtgärder i utsatta regioner.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Det finns officiellt redovisat 5 500 arbetslösa i Gävleborgs län. Det finns 1000 ungdomar som inte har fått plats på gymnasiet i Gävleborgs län. Dessutom kommer det ut 500 ungdomar som varit på yrkesintroduktion, och 400 av dessa kommer inte att få något jobb. Siffran för antalet arbetslösa är alltså större än 5 500. Nu säger arbetsmarknadsministern att man i kompletteringspropositionen har föreslagit åtgärder för 1,5 miljarder att sätta in mot arbetslösheten. Men de 1,5 miljarderna skall, såvitt jag förstår, fördelas över hela landet. Hur mycket av dessa pengar kommer då Gävleborgs län till del? Hur många av de 7 000 arbetslösa kommer att få ett jobb? Jag har frågat arbetsmarknadsministern vad han skall göra för att ge de nu 5500 arbetslösa arbete. De 1000 ungdomar som inte kommer in på gymnasiet och de 400 som efter yrkesintroduktion inte får något jobb — vilka jobb har arbetsmarknadsministern att bjuda dem? Han talar om 1,5 miljarder, som skall fördelas över hela landet. Är det svaret som de arbetslösa i Gävleborg skall ha? Under hösten och vintern kommer dessutom 200-250 byggnadsarbetare enbart från Gävle att friställas vid Forsmark. Vad kommer de att få för besked av arbetsmarknadsministern? Det finns i dag en stor arbetslöshet bland byggnadsarbetarna i Gävleborgs län. Det kommer alltså att bli ytterligare arbetslösa under hösten och vintern — vad har de att vänta sig från regeringen och från arbetsmarknadsministern?
Herr talman! Får jag först, beträffande de siffror som Bertil Måbrink nämner, säga att vi ännu inte vet hur det blir när det gäller gymnasieintagningen. Det är regeringens politik att man skall se till att 16-18-åringarna skall få plats i gymnasieskolan. Det vi nu får rapporter om är den preliminära intagningen. Vi får vänta till hösten och se om det inte är möjligt att bereda alla plats i gymnasieskolan eller i annan utbildning, t.ex. företagsförlagd utbildning. Det är huvudinriktningen att ungdomarna på det sättet skall beredas hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. När det gäller fördelningen av medlen som jag redovisade i mitt frågesvar, så vet Bertil Måbrink mycket väl att det inte är regeringen som fördelar medlen på länen, utan det gör arbetsmarknadsstyrelsen. Jag kan därför inte redovisa hur många av de extra miljoner som nu tilldelas för beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning som kommer Gävleborgs län till del. Men de län som har det svåraste arbetsmarknadsläget får också den relativt största delen av anslagen. Däremot kan jag redovisa att 66 miljoner av de anslag som går ut till tidigarelagda byggen kommer Gävleborgs län till del, och det kan alltså innebära byggnadsprojekt för de byggnadsarbetare som under hösten och vintern inte på annat sätt bereds sysselsättning i länet.
Herr talman! Det är bra om de här 1 000 ungdomarna som nu inte kommer in på gymnasiet kanske ändå får en chans. Jag hoppas att samtliga dessa 1 000 elever kan ges plats på gymnasiet. Jag är väl medveten om att en del byggen har tidigarelagts i Gävleborgs län till en summa av 66 milj.kr., som arbetsmarknadsministern säger. Men som jag sade är det i dag stor arbetslöshet i Gävleborgs län bland byggnadsarbetarna. Jag tror inte att denna summa räcker för att ge dem som är arbetslösa i dag jobb. Och som jag sade här i talarstolen börjar nu Forsmark att friställa 200-250 byggnadsarbetare, som bor i Gävle och kommer att bli arbetslösa under hösten och vintern. Vad har de att vänta sig? De 66 miljonerna räcker tyvärr inte långt med tanke på den arbetslöshet som finns och som kommer att finnas bland byggnadsarbetarna. Jag vill också göra arbetsmarknadsministern uppmärksam på att arbetslösheten totalt sett kommer att öka under hösten och vintern, vilket jag inte tog upp i mitt första anförande. Jag redovisade emellertid läget beträffande olika grupper av arbetslösa i länet. Många företag har ju varslat om nedskärningar av antalet jobb. Arbetslöshetssiffrorna kommer att stiga kraftigt, efter vad jag förstår. De är redan nu höga och kommer alltså att bli högre. Vad beträffar de 1,5 miljarder kronorna, herr arbetsmarknadsminister, skall ju dessa fördelas över hela landet. Det är ju en droppe i havet, och det blir fråga om en oerhört liten del för Gävleborgs län. Ungefär hur många nya jobb anser arbetsmarknadsministern att de kan ge för Gävleborgs län?

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ till lagstiftning om förbud mot permittering under en arbetskonflikt av arbetare som inte är inblandade i konflikten och om förbud mot innehållande av löner under en arbetskonflikt. På denna senare punkt utgår jag från att Lars-Ove Hagberg syftar på innehållande av löner som har tjänatsin före konflikten. Den frågan har varit omdiskuterad efter en dom av arbetsdomstolen i juni förra året. När det gäller rätten att permittera utan lön vill jag påminna om att hela det ämnesområdet omfattades av anställningsskyddskommitténs direktiv. Kommittén hade skaffat fram ett material och skulle behandla permitteringsrätten och utforma förslag, när kommittéarbetet måste läggas ned, sedan de ledamöter i kommittén som företrädde Landsorganisationen och socialdemokraterna hade beslutat att inte längre medverka. Vi har alltså i dagens läge inte något färdigt utredningsmaterial och inte något kommittéförslag — som vi hade kunnat ha om kommittén fått slutföra sitt arbete. Frågan om innehållande av intjänade löner vid en arbetskonflikt är som jag nyss sade omdiskuterad. Vi hade en debatt om den här i riksdagen i december förra året med anledning av en fråga av Daniel Tarschys. Jag sade då bl.a. att det sedan länge har rått stor enighet i vårt land om att det bör ankomma på arbetsmarknadsparterna själva att bestämma de regler som skall gälla om arbetsstriden, om hur arbetsstriden skall få genomföras och hur hänsyn skall tas till risker och skadeverkningar som följer med stridsåtgärderna. Det bör så långt som möjligt vara parternas rätt att reglera de frågorna, och det är då också parterna själva som skall bära ansvaret för de åtgärder som vidtas. Jag avslutade den debatten med att säga att det under alla förhållanden måste göras en ordentlig utredning innan man överväger att lagstifta i den här frågan. Det är nödvändigt inte minst med hänsyn till att det är ett principiellt betydelsefullt steg för lagstiftaren att ta över på ett område som sedan länge har varit förbehållet parterna. Sedan i vintras har jag i ett par omgångar hållit överläggningar i arbetsrättsliga frågor med arbetsmarknadens organisationer. Vi har då också berört frågan om innehållande av intjänade löner. Jag har inhämtat att nya arbetsrättskommittén har tagit upp frågan och börjat överväga den på grundval av en promemoria som har utarbetats inom kommittén och som belyser den rättsliga sidan av frågan. Nya arbetsrättskommittén har under våren arbetat med sikte på att kunna lägga fram ett arbetsresultat i sommar. På den allra senaste tiden har det väckts en del nya förslag i kommittén, och det står nu klart att tidsprogrammet inte kan hållas. Jag har just i dagarna kontakter med kommitténs ordförande för att få klarlagt hur kommittén ser på sitt arbete och på förutsättningarna att slutföra det. Innan läget i nya arbetsrättskommittén har klarlagts finner jag inte skäl att gå närmare in på Lars-Ove Hagbergs fråga om innehållande av intjänade löner än jag har gjort här i dag. När det gäller permitteringar i samband med arbetskonflikter vill jag säga att jag finner det naturligt att i ett lämpligt sammanhang åter ta upp frågan om hur det avbrutna arbetet i anställningsskyddskommittén skall kunna fortsättas. Ett ställningstagande från regeringens sida på den punkten måste dock föregås av kontakter med arbetsmarknadsparterna. För egen del finner jag det i varje fall rimligt att innan vi går vidare i utredningsarbetet ta del av vad parterna har att säga i sina yttranden över den del av anställningsskydds kommitténs arbete som har kunnat slutföras i departementet och som nu är på remiss.

Herr talman! I avtalsrörelsen 1980 blev 750 000 LO-arbetare lockoutade av Svenska arbetsgivareföreningen. En investering för framtiden, sade SAF-chefen Curt Nicolin då. Den linjen fullföljdes i år, då nära en kvarts miljon tjänstemän hotades av en storlockout. Indirekt skulle då också LO-medlemmar beröras. När LO-medlemmarna föregående år lockoutades kunde tjänstemännen icke permitteras, utan de fick fortsätta att arbeta och fick ut sin lön. Om det skulle ha blivit en storlockout i år och hundratusentals industriarbetare hade blivit permitterade, så hade de inte fått någon permitteringslön. Arbetslöshetskassorna hade fått träda in, men under karenstiden på fem dagar hade arbetarna inte fått någon ersättning därifrån heller. De hade alltså förlorat pengar. Företagen kunde också under denna tid låta bli att betala ut löner, enligt gällande lag och AD-dom. Det är ju så att kapitalet har makten över jobben, i kraft av sitt ägande av produktionsmedlen, och denna makt förstärks ytterligare genom lagens utformning. Det skall vi inte glömma. Lagstiftningen måste därför ändras, så att den får mer jämlika villkor — regeringen vill ju gärna i andra sammanhang understryka att det skall gälla jämlika villkor. Avtalskonflikterna 1980 och 1981 visar på att industriarbetarna, och därmed LO-medlemmarna i stort, sitter i strykklass. Något måste göras. En grupp av arbetare kan alltså icke permitteras, en annan kan permitteras vid en arbetskonflikt. Jag har frågat regeringen: Vill man göra något åt denna möjlighet som Svenska arbetsgivareföreningen utnyttjar i en konflikt? Här handlar det ju om jämlika parter. Arbetsmarknadsministern svarar då att vi måste invänta resultatet av arbetsrättskommitténs arbete. Men min fråga gällde sakförhållandet. Är regeringen beredd att medverka till någorlunda jämlika villkor — är det syftemålet, är det direktiven till den fortsatta handläggningen av ärendet? Det är ju detta det gäller. Kommer regeringen att ta initiativ till att få bort denna skillnad, att å ena sidan tjänstemän icke kan permitteras medan å andra sidan arbetare kan permitteras? Det måste ju vara så att ingen skall kunna permitteras när en grupp går ut i en konflikt. Det var ju inte fråga om några lagstridiga konflikter, utan de är helt lagliga. Jag menar att regeringen här åtminstone måste delge oss sin huvuduppfattning, även om vi får se efter hur utredningen arbetar. Jag tycker att det måste framkomma ett svar någorlunda snart, för vi vet att Metall inte godkänner den här linjen, och vi vet att SAF använder lagen för sina syften. Principen om lönerna har vi diskuterat tidigare här i kammaren. Inte heller här vill regeringen ta någon som helst ställning. Jag vill ställa frågan: Är det ändock inte felaktigt att använda en sådan metod som att ta bort lönen?
Herr talman! Det är ju så på arbetsmarknadens område att reglerna bestäms dels av lagar, dels av avtal, tillkomna mellan parterna själva. Det gäller också spelreglerna i förhandlingssammanhang. Här har vi alltså ett område där summan av lagar och avtal ger en ojämlik situation. Jag kan i allmänna ordalag dela den meningen att det i ett längre perspektiv ter sig orimligt att ha en sådan situation. Men vi måste lita till parternas egen vilja att förhandla fram ändringar. I annat fall bör vi ha en fullödig utredningsinsats innan vi tar ställning i sakfrågan. Eftersom detta nu inte blev utrett i anställningsskyddskommittén, så får vi ta upp den frågan i annat sammanhang.